Herr talman! Av Wilhelm Gustafssons inlägg här skulle man ha kunnat få uppfattningen att vi socialdemokrater är emot industripolitiska och näringspolitiska satsningar. Sådana frågor har vi ju behandlat tidigare här under våren, och jag hänvisar till de debatterna. Men onekligen skulle det ha varit bättre för tekoindustrin, om Wilhelm Gustafsson hade vidhållit det han sade förra året vid motsvarande debatt. Jag har här protokollet från den debatten. Det var nämligen på det viset att vi fick en ganska ingående diskussion både i utskottet och här i kammaren om huruvida hela 320 milj.kr. verkligen skulle komma tekoindustrin till del med de föreslagna reglerna. Utskottets majoritet drev igenom sin linje. Wilhelm Gustafsson stödde den linjen. Han deltog också i debatten och sade så här: ”Jag vill därför understryka att det är glädjande att ett enigt utskott uttalat sig för att regeringen kan göra eventuella justeringar så att äldrestödet till teko får den totala omfattning på 320 milj.kr. som anges i budgetpropositionens beräkningar.”
Herr talman! Ja, Lahja Exner, jag tycker inte att det som nu händer strider mot de här tankegångarna. De pengar som blev över när det gäller det budgetår som nu snart löper ut skulle möjligtvis ha kunnat utdelats som en semesterersättning, om jag så får säga, till tekoföretagen. Jag tycker faktiskt det är bättre att de används på det konstruktiva sätt som nu föreslås.
Herr talman! Det är helt tydligt att Wilhelm Gustafsson har ändrat uppfattning.

Herr talman! I motion nr 2326 har Arne Svensson och jag bl.a. föreslagit dels att åldersgränsen för äldrestödet skall vara 50 år, dvs. oförändrat i jämförelse med nuläget, dels att det skall utgå t.v. i avvaktan på att kostnadsläget i vårt land blir sådant, att villkoren för tekoindustrin blir rimliga. Till vår glädje har vi kunnat konstatera, att våra yrkanden till fullo vunnit arbetsmarknadsutskottets gehör. Ett enhälligt utskott föreslår att åldersgränsen skall vara oförändrad, alltså 50 år, och ett likaledes enhälligt utskott tillstyrker att den tidigare beslutade nedtrappningen av äldrestödet skjuts upp. Det finns anledning att notera, att utskottet vill stryka under vikten av att en framtida avveckling av äldrestödet skall ske med hänsyn till då rådande sysselsättningsläge och att avvecklingen sker successivt. Likaledes finns det skäl att understryka att utskottet helt instämmer med vad vi anfört i vår motion genom att uttala, att utskottet inte kan se någon motsättning i att insatser görs för en differentiering av arbetsmarknaden i de s.k. tekokommunerna och en positiv utveckling inom tekoindustrin. Utskottets skrivning är där enligt min mening avsevärt klarare och tydligare än motsvarande skrivning i propositionen. Ett enhälligt utskott har avstyrkt vårt motionsyrkande om en höjning av timbeloppet för äldrestödet med 2 kr. till 30 kr. Även om jag alltjämt är övertygad om att denna höjning skulle vara till fromma för tekoindustrin och att den ryms inom det totala anslagsbeloppet, yrkar jag under nu föreliggande omständigheter ej bifall till förslaget. Regeringen har föreslagit att 15 milj.kr. från innevarande års äldrestöd skall användas för att främja sysselsättningen inom de mest tekoberoende kommunerna i Älvsborgs län, dvs. samtliga fem kommuner i Sjuhäradsbygden. Fortfarande anser jag det vara principiellt diskutabelt att överföra medel från en för tekoindustrin avsedd stödform till regionala insatser av allmän karaktär.

Det är en absolut självklarhet att de i mycket hög grad skall komma tekoindustrin till godo. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Vi vet alla att skogsnäringen spelar en avgörande roll för sysselsättning och regionalpolitik i stora delar av landet. Många orter och kommuner står och faller med skogsnäringen. Där kan nedläggningar, driftsinskränkningar och andra personalminskningar i skogsindustri och skogsbruk få förödande konsekvenser. De kommuner som har ett starkt inslag av sysselsättning i skogsnäringen är till den övervägande delen kommuner med ensidigt närigsliv. Ofta är det fråga om kommuner med svårigheter att få annan typ av sysselsättning. I regel har man en klart lägre andel av befolkningen i förvärvsarbete än vad som är normalt för landet. Riskerna för bestående arbetslöshet, avfolkning och ogynnsam åldersfördelning vid en nedläggning är därför större i dessa kommuner än i landet som helhet. Skogsnäringen har således en mycket stor regionalpolitisk betydelse. Den socialdemokratiska regeringen insåg vilka risker för skogsnäringen en bristande balans mellan tillgång och efterfrågan på skogsråvara skulle kunna skapa. Vi såg framför oss den virkessvacka som vi går till mötes. Tillsammans med de fackliga organisationerna insåg vi nödvändigheten av ett samlat program för skogsnäringen, skogsbruk och skogsindustri, om vi skulle kunna motverka risken för en planlös utslagning av många skogsindustrier, med svåra konsekvenser ur sysselsättningsoch regionalpolitiska synpunkter. Tillsammans med de fackliga organisationerna utarbetade vi ett program med förslag till åtgärder för att möta den utveckling som hotade. Vi har år efter år i oppositionsställning varnat regeringen för den låt-gå-politik som man tillämpat inom skogsnäringen. När den kris som vi alla fruktade var ett faktum och förstärktes av vissa skogsägares obenägenhet att avverka i rimlig omfattning, förstod även skogsägarnas egna företrädare vad klockan var slagen, när de för låga avverkningarna var den direkta orsaken till att människor kördes ut i arbetslöshet trots goda konjunkturer för näringen. ”Vilken regim som än sitter kommer att vidta åtgärder emot markägaren, om inte skogen vårdas rätt och råvaruförsörjningen tryggas”, sade LRF:s ordförande Erik Jonsson i tidningen Land hösten 1978. I samma tidning uttalade verkställande direktören i Sveriges Skogsägares riksförbund Erik Lund: ”Ingen regering, oavsett politisk färg, kan acceptera att skogsägarna sitter och håller i sin råvara och låter industrin stå still. Om vi inte sköter också den här säsongen och tar fram det virke som behövs till industrin, kan vi räkna med att ingrepp från samhället kan vara ganska nära förestående.” Men regeringen framhärdade. Man avvisade alla socialdemokratiska förslag som syftade till att hävda att skogen och skogsmarken är en viktig nationell resurs och att det är ett samhällsintresse hur den utnyttjas. Man har sökt att med ekonomiska stimulanser locka fram avverkningar — gallringsbidrag, omläggning av skogsbeskattningen, generösa regler för skogskonto, särskilda avdrag för skogsinkomster, ökade bidrag för återväxtåtgärder, klenvirkesstöd m.m. Allt detta har förvisso gett skogsägarna en hel del i form av extra inkomster. Men den effekt på avverkningarna som man hade hoppats att detta skulle ge har uteblivit. De borgerliga regeringarna har på många sätt hushållat illa med våra tillgångar och därmed medverkat till att försvaga vår ekonomi. Ett av de kännbaraste bakslagen som drabbat Sveriges ekonomi under de borgerliga regeringsåren är tveklöst att svensk skogsindustri, trots goda konjunkturer, inte har kunnat köra för fullt på grund av för låg avverkning i skogsbruket. Av samma skäl har de miljardsatsningar som gjorts av staten för att rekonstruera konkurshotade skogsägarindustriföretag och rädda angelägna arbetstillfällen avsevärt försvårats. Industriminister Åsling nödgades i fjol konstatera att problemen med virkesförsörjningen kvarstod, trots skattelättnader och olika bidragsformer som genomförts till förmån för skogsägarna och trots högre virkespriser. Enligt de beräkningar som gjorts inom hans eget departement gick Sverige år 1979-1980 miste om exportinkomster på totalt 4-6 miljarder kronor på grund av virkesbristen. Regeringens egen långtidsutredning konstaterar att någon bättring inte är att vänta med den politik som har förts. Vi riskerar att under nästa högkonjunktur gå miste om de nya exportmiljarder som landet så väl behöver. Mellan en tredjedel och hälften av bytesbalansunderskottet hade kunnat undvikas om regeringen hade fört en aktivare skogspolitik. Jag är angelägen om att framhålla — och det har jag gjort många gånger förut — att många skogsägare sköter sin skog bra och avverkar i rimlig omfattning. Jag vet att de skogsägare som sköter sin skog inte längre vill klä skott för de försumliga. De förstår att folk inte skall behöva kastas ut i arbetslöshet därför att vissa skogsägare inte tar sitt ansvar för vår råvaruförsörjning, inte avverkar på ett ur såväl skogsvårdssynpunkt som råvarusynpunkt rimligt sätt. De förstår att denna misshushållning med våra möjligheter ytterst drabbar oss alla. Men regeringen envisas med att hålla de passiva skogsägarna om ryggen. Man vägrar tillgripa de åtgärder som den utredning man själv har tillsatt för att komma till rätta med virkesförsörjningsproblemen förordat. Begränsningar i virkesutbudet får inte bara effekter i form av lägre aktivitetsnivå i den svenska ekonomin och förlorade exportintäkter, sade industriministern i fjol. Han konstaterade att den ökade takten i strukturomvandlingen inom skogsindustrin under de senaste åren till viss del kan hänföras till virkesbristen och att det för att undvika kapitalförstöring och underlätta en socialt acceptabel omställningstakt är angeläget att förbättra virkesförsörjningsläget. Hans slutsats blev då att statsmakterna måste vara beredda till kraftfulla ingripanden, men att han fann anledning att avvakta virkesförsörjningsutredningens förslag i dessa frågor, innan mera genomgripande åtgärder vidtogs. I samband med den proposition som vi nu går att behandla har regeringen haft tillgång till virkesförsörjningsutredningens förslag. Man skulle kunna vänta sig att åtminstone de förslag som utredningen nära nog enhälligt kommit fram till med stöd både av skogsägarnas företrädare i utredningen och bl.a. centerpartiets representant borde ha förmått regeringen att handla. Men regeringen avvisar de förslag om minimiavverkning som utredningen förordat och som tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Regeringen är inte beredd att föreslå en så självklar åtgärd som att införa obligatoriska skogsbruksplaner. Det är oanständigt att regeringen med sin passivitet gör det möjligt för vissa grupper i samhället att dra sig undan vårt gemensamma ansvar att få Sveriges ekonomi på fötter, samtidigt som den urholkar den sociala tryggheten för pensionärer, sjuka och arbetslösa. Socialdemokratin kräver ett handlingsprogram för skogsnäringen, där staten i samverkan med företag och statliga organisationer tar ansvaret för att våra resurser inom skogsbruk och skogsindustri vårdas, tillvaratas och utnyttjas i hela landets intresse. I de reservationer till detta utskottsbetänkande som föreligger tar vi på nytt — för vilken gång i ordningen vet jag inte — upp förslag till åtgärder som skulle bli ett stöd för de aktiva skogsbrukarna och förmå de passiva att ta det ansvar för virkesförsörjningen som måste kunna åläggas den som äger skogsmark. I propositionen konstateras att det finns skogsägare som inte kan eller vill ställa upp på ett aktivt brukande, trots att skogstillståndet på deras fastigheter skulle möjliggöra detta. Det anmärkningsvärda är att jordbruksministern i propositionen å ena sidan slår fast att detta är ett uppträdande som samhället inte kan acceptera, men å den andra inte är beredd att föreslå effektiva åtgärder för att komma till rätta med detta uppträdande från vissa skogsägares sida. Det är en oförsvarlig brist på handlingskraft som jordbruksministern här har demonstrerat och som den borgerliga utskottsmajoriteten utan invändningar accepterar. Jag skall, herr talman, nöja mig med att konstatera detta. Jan Fransson kommer i sitt inlägg att närmare redogöra för innebörden av de socialdemokratiska reservationerna. Jag yrkar bifall till samtliga.

Herr talman! Virkesförsörjningsutredningen, vars förslag till vissa delar har varit en av utgångspunkterna för den proposition som nu behandlas, har redovisat nya alternativa skogsproduktionsprogram. De programmen är naturligtvis värdefulla som stöd för bedömningar av olika slag, men jag anser att det lika litet nu som år 1979 finns anledning att lägga fast något detaljerat program. Strävan bör i stället vara att söka åstadkomma en skogsproduktion åtminstone motsvarande utredningens huvudalternativ. Därmed skulle det gå att uppgå balans mellan den långsiktiga tillgången på virkesråvara och skogsindustrins genomsnittliga efterfrågan vid ett normalt utnyttjande. Självfallet bör strävan vara en ökad produktion. Om en sådan produktion verkligen kommer till stånd och när den är möjlig att ta i anspråk är en uppgift för skogsstyrelsens s.k. prognosverksamhet att bevaka. Att redan nu göra inteckningar i en ökad produktion grundad på förhoppningar är farligt. Det visar erfarenheterna från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Jag vill säga att det är väldigt viktigt att man i den här debatten håller isär långsiktiga och kortsiktiga frågor. Så görs tyvärr inte alltid. De problem med virkesförsörjningen som har behandlats här i kammaren vid en mängd tillfällen under senare år har egentligen rört behoven i det korta perspektivet. Frågan har varit hur virkesbehovet under konjunkturtoppar skall kunna tillgodoses. Det finns då anledning att erinra om att toppar och dalar i skogskonjunkturen växlar i ganska snabb takt och att man knappast kan åstadkomma en följsamhet till virkeskonjunkturernas krav med hjälp av lagar och förordningar. Jag vill bara erinra om att för några månader sedan vardet stor efterfrågan på massaved —i dag har massaindustrin kraftigt dragit ned sin produktion på grund av avsättningssvårigheter och fallande priser. Samtidigt ser sågverksindustrin i dag mycket ljust på sina försäljningsmöjligheter till hösten — samma sågverksindustri som för ett år sedan såg relativt mörkt på tillvaron. Tro inte att vi med politiska tvångsåtgärder skall kunna åstadkomma en virkestillgång som följer dessa konjunktursvängningar! Socialdemokraterna vill fördubbla skogsvårdsavgiften och den vägen tvinga skogsägarna att avverka mera. Skogsvårdsavgiften skulle då visserligen återgå i form av bidrag till skogsägarna. Det faktiska förhållandet är ju att den skogsägare som själv inte kan göra en arbetsinsats i sin skog redan i dag måste avverka ungefär tre fjärdedelar av vad som är långsiktigt möjligt för att undvika att bli beskattad för ett högre belopp än den verkliga inkomsten. Denna modell för att använda skogsvårdsavgiften innebär att man bestraffar de skogsägare som har skött sin skog och avverkat vad de bör avverka, eftersom de inte kan utnyttja bidragsmöjligheterna. Dessa skogsägare får då lämna subventioner till de skogsägare som misskött sin skog. Detta är inte förenligt med i varje fall min rättskänsla. Jag tycker att det heller inte borde tilltala en ansvarskännande och rättsmedveten kammarledamot som Svante Lundkvist. Svante Lundkvist förordar vidare en lagreglerad avverkningsskyldighet i enlighet med virkesförsörjningsutredningens förslag. Jag vill framhålla att jag har avvisat det förslaget, därför att det inte ger oss mera virke. Förslaget leder till en orimligt ökad byråkrati. Virkesmarknaden tillförs inte särskilt mycket virke, vilket flertalet remissinstanser också framhållit. Jag tror att vi i grunden är överens om att landets skogar skall skötas. Den som har fått förmånen att äga en skogsfastighet skall också ha skyldighet att sköta den och utnyttja dess produktionsförmåga. Den skyldigheten har han också enligt skogsvårdslagen. Kom ihåg att den nya skogsvårdslagen endast har gällt ett par år! Därför har vi ännu inte sett de fulla effekterna av den. Jag menar alltså att det är alldeles för tidigt att nu gå in med nya lagstadganden, eftersom vi har instrumenten. Det gäller bara att de skall verka, vilket de ännu inte hunnit göra. Herr talman! Det är litet bekymmersamt att det från denna talarstol och i debattartiklar förs fram påståenden om att den sittande regeringen skulle ha gynnat bönder och skogsägare i alldeles särskilt hög grad. Jag lyssnade på debatten om karensdagarna och upptäckte då att Olof Palme kommenterade just detta. Jag skall citera vad han sade: ”Ni sänkte skogsbeskattningen — jag tror det var i fjol — med 700 miljoner. Då var det inte tal om budgetunderskott. Ni har infört alla möjliga bidrag på skogsområdet. Ni sänkte skogsvårdsavgiften med 1 20 från 65 96. Då var det inte tal om budgetunderskott.” Det vore värdefullt om Svante Lundkvist, som rimligen är mera sakkunnig än Olof Palme i dessa frågor, ville hyfsa till siffrorna och tala om vad som är riktigt. Vidare vore det intressant att få höra vad ni menar. Det som Olof Palme sade är helt uppenbart felaktigt. Det vore bra om vi nu här i kammaren kunde klara ut vilka förmåner regeringen har beviljat just den aktuella yrkesgruppen. Jag känner inte till några sådana.

Herr talman! Det är rätt anmärkningsvärt att jordbruksministern inte känner till vilka bidragsformer som vi har fattat beslut om här i riksdagen på förslag av jordbruksministern och andra för att försöka få fram detta virke. Det är tveklöst ändå på det sättet. Jag räknade upp en hel del av dessa anslag och konstaterade att man hittills har försökt att med ekonomiska stimulanser komma åt det problem som vi alla inser existerar, nämligen att vi inte bara nu, utan även framöver kan löpa risken att ha denna brist på balans mellan tillgång och efterfrågan på virke. Vi behöver få fram varenda kubikmeter i god ordning. Då säger jordbruksministern att alla vet att det är toppar och dalar i konjunkturerna på skogsindustrins område. Problemet är att få en anpassning till dessa toppar och dalar. Ja, men det anmärkningsvärda är att när det är toppar i konjunkturen så att det finns goda avsättningsmöjligheter, får vi inte fram virket. Det är detta vi förlorar miljarder på och som vi måste göra någonting åt. Ja, säger då jordbruksministern, men det är ingen brådska. Vi har tid på oss. Vi har nyss genomfört den nya skogsvårdslagen. Vi kan väl vänta och se vad den kommer att ge. Jag skall citera vad jordbruksministern säger i propositionen. Först erkänner han skogsägarnas skyldigheter. Det gjorde han även nyss i sitt inlägg. Sedan kommer detta stycke i propositionen: ”Det finns emellertid skogsägare som av olika skäl inte vill eller kan ställa upp på ett aktivt brukande trots att skogstillståndet i sig på deras fastigheter skulle möjliggöra det. Ett sådant uppträdande kan samhället inte acceptera.

Herr talman! Jag noterar att jag inte fick något svar av Svante Lundkvist beträffande de förmåner som regeringen och kanske även jag har påståtts ha beviljat skogsägare och bönder. Han bara hänvisade till att jag borde känna till de bidragsformer som jag själv har föreslagit riksdagen. Det är klart att jag känner till dem. Men de bidragsformerna har ju skogsägarna själva betalat. De bidragsformerna har kommit fram i den högre skogsvårdsavgift som jag har föreslagit. På Svante Lundkvists tid som jordbruksminister inbringade den, om jag inte minns fel, knappa 40 milj.kr. mot i år ungefär 230 milj.kr. Från dessa pengar som skogsägarna själva har betalat in till staten utgår de bidrag som skall vara moroten i detta stimulanspaket. Det skulle vara väldigt hyggligt av Svante Lundkvist, om han erkände att det är på det sättet och tog tillbaka det påstående som han gjorde om att vi skulle ha beviljat skogsägarna oskäliga förmåner på andras bekostnad. Det förhåller sig ju inte så. Är det riktigt som Olof Palme påstod i debatten att regeringen har sänkt skogsvårdsavgiften med 1 960 från 65 96? Eller vilka menar Svante Lundkvist att de riktiga procenttalen är? Man får inte fram virket, sade Svante Lundkvist. Nej, jag försökte ju förklara förut här hur konjunkturerna växlar. Ibland är efterfrågan god och ibland är den dålig. Vad skall då tvångsavverkningen på 50 96 av tillväxten tillföra skogsindustrin i detta läge? Jag tror i stället på samma metod som vi egentligen bägge pläderar för: att man med både piska och morot kan stimulera fram avverkningen. Jag redogjorde förut för att den höjda garantiavgiften efter de förhöjda taxeringsvärdena och den höjda skogsvårdsavgiften leder till att den som inte arbetar i egen skog måste avverka två tredjedelar av vad han långsiktigt kan avverka, för att inte riskera att få en skatt som är större än inkomsten från det han avverkar. Jag vill säga att jag tror mycket mera på informationen i det här fallet. Jag har med glädje noterat skogsägarrörelsens insatser för att stimulera och aktivera skogsägarna, bl.a. genom det informationsprojekt som går under mottot: ”Sköt din skog”. Detta arbete kommer nu att intensifieras och breddas. Därmed tror jag att man når många enskilda skogsägare. Men jag tror också att det vore värdefullt — eftersom det är på det sättet att en stor del av den enskilda skogen ägs av löntagare som tillhör fackliga organisationer inom SACO, TCO och LO — att kraven på ökad avverkning inom det enskilda skogsbruket också skulle gälla dessa skogsägare, som ofta är bosatta på annat håll och som därför har svårt att själva arbeta i skogen. Jag hoppas att en sådan upplysningskampanj också skulle kunna riktas till dem, liksom uppmaningar om tvångsavverkning.
Herr talman! Jordbruksministern utnyttjade den felsägning som Olof Palme uppenbarligen gjorde sig skyldig till när han talade om procent i stället för promille. Det gällde alltså sänkningen från 0,6 till 0,5 96. Jordbruksministern gjorde ett nummer av det. Men jordbruksministern måste väl ändå medge att det är fel att det skulle vara via skogsvårdsavgifter man har finansierat alla de förändringar som skett när det gällt att förbättra situationen för skogsägarna. Skattesänkningarna har mig veterligt inte finansierats genom en höjning av skogsvårdsavgiften. En del av de bidragsformer som utgått har finansierats via skogsvårdsavgifter — även bidrag som vi för vår del har varit med om att stödja. Det viktiga i sammanhanget är ju att konstatera att vi med de ekonomiska stimulanserna, precis som långtidsutredningen själv säger, icke når de effekter som vi är ute efter att nå. Här går alltså jordbruksministern som katten kring het gröt. Jordbruksministern vill inte erkänna att vi löper risken att förlora miljardinkomster genom att vi inte får fram vad han själv kallar för viktiga marginalkvantiteter från de passiva skogsägare som vi inte kommer åt med de åtgärder som hittills är vidtagna. Jordbruksministern vägrar att medverka till att överväga ett stödoch avgiftssystem som skulle kunna vara lösningen på problemet. Han vägrar att vidta de åtgärder som virkesförsörjningsutredningen i övrigt har föreslagit. Och —det konstaterar jag på nytt — detta i en situation då landet har så stora ekonomiska svårigheter att sjuka, pensionärer och barnfamiljer drabbas av försämringar av sina förmåner! Det är en situation som är helt orimlig, om man ser det utifrån hur vi skall fördela de bördor som skall bäras under den kris som jordbruksministern och hans regering har medverkat till att skapa.

Herr talman! Det är möjligt att det var en felskrivning i Olof Palmes manus. Det hade väl varit bra om det hade rättats till i protokollet, för det ser julitet illa ut om det står att skogsvårdsavgiften är 65 26, när den i realiteten är 0,5 9. Sedan noterar jag att Svante Lundkvist nu erkänner att skogsägarna själva betalar de bidrag som går ut till dem. Han sade att det skedde ”till största delen”. Alla bidrag till skogsägarna, som går över skogsvårdsavgiften, är pengar som de själva betalar in. Så var det på Svante Lundkvists tid, och så är det i dag. Skillnaden är bara den att skogsvårdsavgiften är betydligt större i dag och att bidragen har utökats till andra områden, allt i syfte att stimulera till avverkning. När det gäller skogsavdragen är det ju så att dessa ersatte skogsvärdeminskningsavdragen år 1980. Dessa avdrag hade funnits sedan kommunalskattelagens tillkomst år 1928, dvs. i mer än 50 år. Detta är alltså ingen nyhet. Det enda som skett är en teknisk omläggning av skattesystemet som sådant. Men det intressanta är ju när Svante Lundkvist säger att i en tid då landet är i en svår ekonomisk situation, måste man se till att få fram virke och kunna exportera. Det håller jag med om. Frågan är i dag bara vem som skall ta hand om detta virke, när vår massaindustri kör med 65 å 70 96 av sin kapacitet. Vem skall ta hand om det här virket? Till vilka priser ska man exportera? Erkänn att konjunkturerna går upp och ned och att vi nu tyvärr befinner oss i en svacka! Vad är det som gör att vi under en sådan period skall ta fram virkesmängder som industrin inte har användning för? Eller är det så att syftet med tvångsavverkningen egentligen är att sätta marknadsekonomin ur spel och låta industrin så att säga betala det pris som den önskar för den virkeskvantitet som den skall ha? Detta är det yttersta motivet för att jag vägrar att godta en tvångsavverkning i det här systemet. Jag ställer upp för samhällsansvaret, och jag ställer upp för att vi skall använda skogen som den naturresurs den är — den skall användas på ett långsiktigt riktigt sätt med hänsynstagande till naturvård och miljövård i alla dess aspekter. Men jag vägrar att ställa upp på en tvångsavverkning även i den mycket milda form som utredningen har föreslagit.

Herr talman! Till grund för den här debatten och det betänkande som vi nu behandlar ligger virkesförsörjningsutredningens betänkande. I stort sett har riksdagen nu genomfört de olika förslag som där lades fram. Först vill jag rikta ett tack till jordbruksministern för hans fulla stöd för den moderata reservationen i virkesförsörjningsutredningen, där vår representant helt gick emot tvångsavverkningar. Jag tycker att det är glädjande att han så helt ställer upp för den reservationen. Likaså vill jag tacka jordbruksministern för hans fulla anslutning till marknadsekonomin. I sin debatt med Svante Lundkvist talade han om de olika ekonomiska system vi har att välja mellan: planhushållning, som den socialdemokratiska skogspolitiken ofelbart skulle leda till, och marknadsekonomi, som vi bekänner oss till. I många debatter i och utanför denna kammare har man framhållit skogsnäringens betydelse, nu senast från Svante Lundkvist. Ett stort problem, som jag ser det, när vi för vår skogspolitiska debatt är att vi inte får föra en debatt som spänner över hela fältet. Vi har skogsproduktionen, vi har skogsindustrin, och vi har marknadssidan. Såsom kammarens arbete är upplagt får vi ingen samlad debatt om skogspolitiken, men jag tror att det skulle vara nyttigt att föra en sådan. De senaste veckornas debatt och utspel från politiker, organisationer och företrädare för olika organisationer — främst branschorganisationer — gör att man frågar sig vilket öde vår skogsnäring går till mötes. En fråga som borde diskuteras i alla sammanhang när man talar om skogen och skogsnäringen är strukturfrågorna och skogsindustrins dimensionering. En balans mellan råvara och industri måste eftersträvas. Moderata samlingspartiet har därför i en motion som följts upp med en reservation till det aktuella betänkandet föreslagit en ändring av 136 a § byggnadslagen som gäller prövning av fiberförbrukande industrier. Vi gör det med anledning av att lagen konserverar industrins befintliga struktur och försenar den strukturomvandling som vi talar om här, vilket försämrar vår internationella konkurrenskraft. Efterlevnaden av lagen i dess nuvarande form beträffande råvaruförbrukning och produktion kan inte kontrolleras, varför den ur rättssäkerhetssynpunkt är otillfredsställande. Jag kan nämna att en svensk industri som vill öka sin förbrukning oftast får nej. Däremot kan eniutlandet baserad industri köpa hur mycket råvara den vill i det här landet. En svensk industri som inte får etablera sig här i landet har möjlighet att etablera sig i ett grannland och föra ut råvara ur landet utan att på något sätt överträda bestämmelserna. Vi hävdar att en effektiv kontroll av lagens efterlevnad förutsätter att den kompletteras med ett flertal regler som dels medför ren planhushållning för hela skogsnäringen — det är dit socialdemokraternas politik kommer att föra —, dels medför omfattande byråkrati. Problemet är också — det är därför vi skulle vilja ha en samlad skogspolitisk debatt över hela fältet — att om man reglerar en näring så riskerar man att mycket snabbt få reglera också andra näringar, som berörs av den näring som man börjar reglera. Det framtvingar successivt motsvarande utveckling inom andra näringsgrenar. Detta leder till ett planhushållningssamhälle, i förlängningen ett rent socialistiskt samhälle.

Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 3, som behandlar just 136 a § byggnadslagen. Så några ord till Svante Lundkvist i den debatt som han förde. Som jordbruksministern mycket riktigt sade finns det toppar och dalar i konjunkturen. Men när man hör Svante Lundkvist och andra företrädare för den politiska sidan verkar det som om skogsnäringen skulle lösa alla problem i det här landet. Svante Lundkvist påstod att bristen på råvara har gjort att landet har förlorat 4-6 miljarder. Jag är glad att han nyanserat siffran. Jag har sett referat där han har använt betydligt högre siffror. Men låt oss säga 4-6 miljarder. Jag hävdar att det i många fall hade varit omöjligt att marknadsmässigt plocka ut de där miljarderna. Jag roade mig med att gå tillbaka och titta i Svenska Cellulosaoch pappersbruksföreningens årsskrift. Jag bara konstaterade hur läget var för olika branscher som man talar om. Tidningspapper har en minskning av försäljningen och problem på marknaden. På massasidan går en stor del till lageruppbyggnad. Massalagren 1981-1982 ligger i dag över normallagren. Vi håller i dag på att bygga upp massavedslager, alltså råvarulager till cellulosaindustrin av ganska stora mått. Det är det faktiska läget. När vi skall diskutera skogspolitik skulle man, som jag sade, vilja ta upp hela fältet, dvs. även marknadssidan, avnämarsidan. Den glömmer herr Svante Lundkvist som alltid i de politiska debatterna, men han borde tänka litet längre och även se hur avnämarsidan ser ut i dag. Det är inte långt till EG, till våra västeuropeiska stater, och om han såg situationen där kanske han skulle kunna nyansera sina påståenden litet grand. Svensk skogsnäring är i den situationen att vi av olika skäl har svårt att variera avverkningarna. Jag kan bara ta några exempel. Avverkningskapaciteten är mycket svår att svänga. Vi hade större möjligheter tidigare. Arbetarskyddslagarna är ett skäl. De sätter stopp för ensamarbete i skogsbruket. De ensamma gubbarna som man tidigare kunde plocka ut under högkonjunkturen har mycket svårt att göra några insatser. Man får helt enkelt inte jobba själv. Vi har problem på arbetsmarknadssidan. Om man drar konsekvensen av detta måste slutsatsen bli, att skall vi ha en jämn och kontinuerlig avverkning —- vilket gäller enligt de socialdemokratiska förslagen — måste också industrisidan hjälpa till att bygga upp sina lager. I lågkonjunkturerna måste de öka sin lagerhållning för att ha att ta av i högkonjunkturerna. Så var det förr om åren, men i dag — med ett ränteläge som innebär höga kapitalkostnader — är industrin mycket ovillig att bygga upp sina råvarulager. Det är billigare och enklare att låta skogen stå kvar hos bonden och kritisera när man inte får fram virket och bonden inte har någon chans att ta hand om det. Jag tycker att man skall vara mer rättvis och nyansera sin diskussion mer än som görs här. Jag vill sluta, herr talman, med att än en gång yrka bifall till den moderata reservationen.
Herr talman! Nu gjorde herr Lorentzon sig skyldig till samma trick som jordbruksministern gjorde när jag inte hade någon replik kvar, nämligen att försöka blanda bort att det var åren 1979 och 1980 som vi gjorde förlusten. Vi hade de goda avsättningsmöjligheterna och fick inte fram virket. Det är bara att läsa i regeringens egen proposition från i fjol, som industriministern lade fram, och där han själv konstaterar att det förhöll sig på det sättet. 1981 var ett sämre år. Men vi kommer att få nya, förhoppningsvis goda, konjunkturer. Då är det fråga om vilka instrument vi har för att, i ett läge där vi ständigt och långsiktigt löper risken att ha brist på balans mellan tillgång och efterfrågan på virke, få fram de betydelsefulla marginalkvantiteter som t.o.m. jordbruksministern i sin proposition verifierar som viktiga att vi får fram. Då kan man inte handla så kortsiktigt som Sven Eric Lorentzon och jordbruksministern vill då de sade att i fjol hade vi lågkonjunktur, nu har vi inte mer än 65 90 utnyttjande av produktionskapaciteten i massaindustrin. Just nu behöver vi inte ta fram det här virket. Vi måste vidta åtgärder för att mer långsiktigt skapa garantier för att vi inte — oupphörligen och på nytt — hamnar i situationen att vi förlorar många miljarder. Skogspolitik är ingen dagspolitik utan en långsiktig politik.
Herr talman! Jag skall ge ett mycket kort svar till Svante Lundkvist. Jag tror inte på era förslag när det gäller planering, planhushållning och sådant. Problemet är att socialdemokraterna, under de senaste åren då de satt i regering, införde vissa industristöd — överbryggningsstöd. Då sattes marknadsekonomin ur balans, och det lider skogsnäringen fortfarande av. Vi är ännu inte i balans. Förr reglerade man tillgång och efterfrågan på ett annat sätt, men det stödet slog sönder hela skogsnäringens och skogsindustrins planering och normala konjunkturcyklar för hanteringen.
Herr talman! Jag kan begripa om det skulle smaka bra, för den som är skogsägare, att totalt kunna låta marknadskrafterna styra utveckling och prisbildning — om man befinner sig i en situation där man har brist på balans mellan tillgång och efterfrågan och vet att man har det på lång sikt. Om man resonerar på det sättet kommer svensk skogsindustri, och därmed också svensk ekonomi, att få oupphörliga bekymmer och besvär med att klara den här hanteringen, det kan jag försäkra herr Lorentzon. Om vi skall komma till rätta med de här problemen måste vi hitta möjligheter för en samverkan mellan staten, skogsägarna, skogsindustriföretagen och de fackliga organisationerna. Denna samverkan måste gå ut på att enas om på vilket sätt vi skall utnyttja de råvaruresurser som står till förfogande, så att vi inte riskerar att på nytt hamna i samma situation som vi nyligen befunnit oss i, och fortfarande i viss mån befinner oss i — en planlös utslagning av skogsindustrin, därför att vi inte ens i högkonjunktur får fram den råvara vi behöver för att klara skogsindustrins försörjning.
Herr talman! Jag skulle vilja vända på Svante Lundkvists påstående om en planlös utslagning av skogsindustrin. Jag skulle vilja säga: Ett planlöst bevarande av viss skogsindustri. Det finns nämligen en överkapacitet. Vi bevarar i dag orationella enheter, och det var det jag avsåg när jag i mitt inledningsanförande talade om behovet av en samlad skogsindustri. Jag kan inte göra mig fri från, herr Lundkvist, planhushållningens förödande verkan. Man kan se den i vissa andra stater. Man kan konstatera att ekonomin inte har blivit bättre där man har den planhushållning som er politik skulle föra oss in i.

Herr talman! Sent i går eftermiddag fick riksdagens ledamöter tillgång till arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 om regionalpolitik. Betänkandet omfattar avsevärt mer än 300 sidor. Antalet punkter för beslut är 185. Inte mindre än 85 reservationer är fogade till betänkandet. Närmare 120 motioner med sammanlagt ca 270 delyrkanden behandlas i betänkandet. Allt detta skall riksdagens ledamöter ta ställning till redan i dag — vi fick alltså betänkandet i går eftermiddag. Detta är faktiskt snudd på skandal. Det kaninte, herr talman, vara ägnat att övertyga allmänheten om att riksdagens ledamöter på ett tillfredsställande sätt har möjligheter att ta ställning till frågor som rör arbete och utveckling i olika delar av landet. För ett parti som hindras att delta i utskottsarbetet är givetvis svårigheterna särskilt stora. Men det torde i denna fråga vara så, att de allra flesta riksdagsledamöterna upplever situationen som otillfredsställande. Herr talman! Jag anser inte att ansvaret ligger på kammarkansliet eller arbetsmarknadsutskottet och dess personal och ledamöter. Ansvaret faller helt på regeringen som dels förhalat propositionens avlämnande till riksdagen, dels avlämnat propositionen så sent att den kommit vid samma tidpunkt som ett stort antal andra propositioner. Det är med hänsyn till arbetssituationen i riksdagen inte möjligt att begära förlängd tid för genomgång av detta ärende. Vpk-gruppen vill dock protestera mot handläggningen. Vi hoppas att detta skall leda till en annan tingens ordning i fortsättningen.

Herr talman! Låt mig säga att jag gärna instämmer i Bertil Måbrinks inlägg här när det gäller de svårigheter som råder för kammaren och för riksdagen att hantera en rad stora ärenden som kommer i slutet av varje riksmöte. F. ö. avser jag att ge en särskild kommentar om den saken i det anförande som senare följer. Det är ett stort ärende. Tre propositioner berörs helt eller delvis. Antalet motioner är 118. Sedan finns det naturligtvis också en rad trycktekniska och andra frågor som måste få ta sin tid. Men som jag sagt, detsamma gäller f. ö. flera ärenden som riksdagen har att ta ställning till. Sedan skall väl ändå tilläggas att vpk:s kammarledamöter liksom utskottsledamöterna har fått samma material och samma information via sina kontaktmän. Herr talman! Jag yrkar bifall till att detta ärende behandlas efter endast en bordläggning.
Herr talman! Jag förstår hur vpk-gruppen känner det. Jag vet att också många enskilda ledamöter i den socialdemokratiska riksdagsgruppen är irriterade över att de inte har kunnat få ta del av detta betänkande tidigare. Men det är precis som Bertil Måbrink säger: Arbetsmarknadsutskottet kan knappast klandras för detta. Propositionen har aviserats sedan länge och borde enligt regeringens egna bedömningar kommit mycket tidigare. Den kom nu sent under våren, samtidigt som många andra stora, viktiga propositioner också har kommit till arbetsmarknadsutskottet — det har gällt tekoindustri, arbetslöshetsförsäkring och mycket annat. Det har även för utskottet varit en mycket pressad arbetssituation. Tyvärr har vi inget annat val än att trots denna korta tid ändå ta upp diskussionen i dag. Jag vill slutligen yrka bifall till förslaget om endast en bordläggning.
Herr talman! Även den moderata gruppen i utskottet har på allt sätt försökt medverka till att ärendet skall behandlas så snabbt vi kan, men endast under den förutsättningen att vi har gått till verket så noggrant som möjligt. Vi har medverkat till att bereda de länsstyrelser och kommuner som velat lägga värdefulla synpunkter på förslagen möjlighet att komma till tals i utskottet. Vi har också medverkat till att det blir en serie följdreservationer genom en konstruktion av andra reservationer så att vi skall kunna nedbringa voteringstiden. Detta är några uttryck för vår medverkan till att på allt sätt föra fram detta betänkande inom rimlig tid.

Herr talman! Den fråga kammaren går att diskutera i dag omfattas av stort intresse och stort engagemang. Det vittnar motionsfloden och den digra talarlistan om, och det är ur min synpunkt glädjande att en så central fråga som den regionala utvecklingen omfattas av detta intresse. Får jag sedan, herr talman, med anledning av den ordningsfråga som nyss diskuterades, säga att propositionen avlämnades i aviserad tid. Den aviserades till den 10 mars i propositionsförteckningen som förelades kammaren vid riksmötets början, och den kom kammaren till handa på utsatt tid. Från regeringens sida har alltså inte skett någon försening. Det kanske också bör sägas att den omständigheten att propositionen inte var aviserad förrän till den 10 mars beror på att den regionalpolitiska propositionen har föregåtts av ett omfattande arbete, där inte minst regionalplaneringsarbetet ute i länen har varit en viktig del. Till de stora försyndelserna i svensk efterkrigspolitik hör att ansvariga politiker alltför länge blundade för de sociala problemen som folkomflyttning och regional obalans skapar. Den utan all jämförelse mest ödesdigra perioden för glesbygden i detta land hade vi under 1960-talet när skogslänen årligen avfolkades med runt 10 000 människor. Det var då Aftonbladet applåderade den förda politiken, bl.a. i en beryktad ledare med rubriken ”Den glädjande folkvandringen”.

Nu har vi en helt annan situation. De senaste åren har avgången från basnäringarna i glesbygden varit mycket obetydlig, bostadsbyggandet på landsbygden uppgick i slutet av 1970-talet till 5 000 årligen och landsbygdens befolkningsutveckling var kanske den mest positiva på ett helt sekel under perioden 1975 till 1980. Under 1970-talet har skogslänen haft en nettoflyttning och storstadslänen en inoch utflyttning som i stort sett vägt jämnt. Denna utveckling har fortsatt under de första åren av 1980-talet. Även befolkningsutvecklingen i den utpräglade glesbygden har förbättrats avsevärt: perioden 1975-1980 var minskningen bara en sjättedel av vad den var 1965-1970 och blott en tredjedel av vad den var 1970-1975. Socialdemokraterna hävdar i sin partimotion att det går en klar skiljelinje mellan den första och den andra hälften av det förra decenniet. Den som studerar fakta i målet får dock inga belägg för detta när det gäller den regionala utvecklingen. Till skillnad från vad som var fallet under 1960-talet ökade således skogslänen sin befolkning under perioden 1975-1980. Den totala sysselsättningen har utvecklats parallellt i skogslänen och storstadslänen 1976-1981, och strängt taget gäller detta också industrisysselsättningen, även om skogslänen åsamkades en svacka 1978 och 1979. Regionalpolitiken har aktivt bidragit till denna utveckling. Av lokaliseringsbidragen gick 37 9 till det s.k. inre stödområdet 1965-1970, 43 946 1970-1975 och 53 96 1975-1979. Såsom utskottet anger i betänkandet kan 75 000-100 000 människor i skogslänen anses ha fått sin försörjning tack vare den sysselsättning som skapats genom det regionalpolitiska stödet. Regionalpolitiken är en del av en allmän välfärdspolitik och innehåller därtill ett viktigt utjämningsmoment. Regional balans är bra såväl för glesbygden, vilken genom denna kan få jämlikare sysselsättningsmöjligheter och förbättrad service, som för storstadsområdena, vilka genom minskad koncentration ges förutsättningar för bättre miljö och bättre sociala villkor. För vissa grupper spelar regionalpolitiken dock större roll än för andra. Det gäller dem som är verksamma i produktionsapparaten, som genom att vara konkurrensutsatt ställs inför det hårdaste trycket i den strukturomvandling som sätter sin prägel på industrisamhället. Regionalpolitiken måste syfta till att bygga upp en mindre sårbar struktur, präglad av mångfald, varierad verksamhet och många, små enheter, om inte de yrkesverksamma i industri, jordoch skogsbruket skall bära en oproportionellt stor börda vid förändringar i ekonomin. Just en sådan inriktning har den proposition som behandlas i dag, där kravet på allsidigt sammansatta, decentraliserade samhällen med närhet mellan bostad, arbete, service och fritidsmöjligheter anges som angeläget för strukturarbetet. Bristande regional balans drabbar dem som står utanför arbetsmarknaden särskilt hårt. Om kravet på arbete åt alla ungdomar skall uppfyllas krävs en politik som undanröjer den permanenta undersysselsättningen i glesbygdslänen mer än något annat. En av de viktigaste ungdomspolitiska uppgifterna under 1980-talet måste bli att undanröja klyftan i fråga om sysselsättningsmöjligheter för ungdom i olika delar av landet. Kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män har genom den proposition som vi nu behandlar skjutits fram som en central del av regionalpolitiken. Jag skulle vilja hävda att regionalpolitiken i jämställdhetssammanhang är ett av de absolut viktigaste politikområdena, vilket sorgligt nog oftast helt kommer bort i debatten. Klyftan mellan länen vad gäller sysselsättningsgraden för kvinnor minskade med nära nog en tredjedel under perioden 1975-1979, vilket är en anmärkningsvärd förbättring med tanke på att dessa år i den internationella ekonomin sammanfaller med den värsta arbetslöshetsperioden på ett halvsekel. Trots att 190 000 fler kvinnor finns i förvärvsarbete i dag än för fem år sedan visar dock länsplaneringens prognoser att stora insatser krävs, om jämställdhet skall etableras på arbetsmarknaden. Det förhållandet att både mannen och kvinnan i familjen förvärvsarbetar borde innebära den definitiva dödsstöten för de även tidigare oacceptabla tankarna att geografisk omflyttning skall vara ett förstahandsinstrument när det gäller att klara arbetsmarknadsproblem. En sådan politik — som vi upplevde under 1960-talet — utsätter människor för sociala problem som vi inte kan acceptera, om vi vill skapa ett välfärdssamhälle i detta ords egentliga bemärkelse. Skall vi skapa social trygghet, välfärd och god miljö, måste vi via regionalpolitiken flytta maskiner och arbetstillfällen i stället för att med arbetsmarknadspolitiska medel flytta arbetskraften. Låt mig så, herr talman, kommentera några av de mer genomgripande förändringar som föreslås i årets proposition. Ett samlat länsanslag införs, som minskar centralstyrningen och ökar möjligheterna för de folkvalda på länsnivå att avväga insatserna efter de specifika problem som finns i länen. Möjligheterna till sektorssamordning förstärks på länsnivå, och länsplaneringen förändras så att man i varje län i större utsträckning får inrikta sin planering på de problem som där är mest angelägna. Det är min bestämda övertygelse att detta innebär en effektivisering och dessutom en förbättrad länsdemokrati, vilken f. ö. kan bli än bättre, om beslut så småningom fattas i enlighet med länsdemokratiutredningens förslag. På båda dessa områden är socialdemokratin motståndare till reformerna, och man slår vakt om centralstyrning på ett ökat decentraliserat beslutsfattandes bekostnad på ett sätt som jag finner anmärkningsvärt. Centralism präglar även socialdemokratins förslag i övrigt. Således slår man vakt om den centrala ortsklassificeringen, och man vill uppenbarligen koncentrera insatserna inte till de sämst ställda glesbygdsområdena, utan till glesbygdslänens tillväxtcentra. Denna politik drabbar inlandet särskilt hårt — situationen i Pajala förbättras exempelvis inte genom en satsning på Luleå, Umeå och Sundsvall. Att ortsklassificeringen nu avskaffas och att stödet mer inriktas på de verkligt drabbade regionerna i stället för på primära centra är en stor framgång, och jag välkomnar att alla partier utom socialdemokratin insett detta i samband med behandlingen av årets proposition. Ett uttryck för att de sämst ställda delarna av landet prioriteras hårdare är insnävningen av stödområdet. Socialdemokratin har inte heller accepterat detta, vilket ur allmänpolitisk synpunkt är anmärkningsvärt, eftersom solidaritet måste förutsätta att just de sämst ställda delarna av landet kommer ifrämsta rummet. Inga ordridåer i världen kan emellertid dölja att det främst blir Norrbotten och inlandskommunerna som får betala, när regionalpolitiskt stöd föreslås till orter som Umeå, Sundsvall, Karlstad och Borlänge. Socialdemokratin har också föreslagit planeringstal som för Stockholms län skulle innebära en befolkningstillväxt som med 20000 invånare överstiger utskottsmajoritetens förslag för perioden fram till 1990. Det är — som jag skulle vilja kalla det — fegt att socialdemokratin inte samtidigt anger varifrån dessa människor skall tas. Politisk hederlighet borde ha gjort att ni justerat ned planeringstalen och öppet visat att ni i konsekvensens namn är beredda att acceptera följden av detta, dvs. en folkminskning i Norrbotten, Jämtland eller något annat län som blir mest drabbat, om koncentrationspolitiken åter får göras till ett mål. Regeringen har föreslagit mycket omfattande insatser för Norrbotten.

Det är heller ingen tillfällighet att Norrbotten får mest resurser när det gäller såväl glesbygdsstödet som de genomförandeanslag i anslutning till länsplaneringen som införts sedan regeringsskiftet 1976. Effektiviteten i detta stöd till de sämst ställda delarna visas exempelvis av att glesbygdsstödet betytt mer för sysselsättningen i en kommun som Pajala än lokaliseringsstödet under en femtonårsperiod. Jag är mycket glad över att glesbygdsstödet nu allmänt accepterats. I oppositionsställning föreslår socialdemokratin t.o.m. mer än regeringen gör på detta område, vilket med tanke på socialdemokraternas glesbygdspolitik under deras regeringstid visar att glesbygden har allt att vinna på att socialdemokratin befinner sig i opposition. I propositionen anges också, nu med stöd från utskottet, att den offentliga sektorn måste decentraliseras. Med det stöd som riksdagen ger finns det goda skäl att tro att en utflyttning av exempelvis 10 eller 25 26 av de centrala verkens anställda under en femårsperiod kan bli väl så effektiv som en utflyttning av befintliga verk i deras helhet skulle vara. Låt mig till sist säga några ord om regionalpolitikens relation till den ekonomiska utvecklingen. Det är uppenbart att regionalpolitiken nu mer måste inriktas på att främja nyföretagande än på att förmå storföretagen att etablera filialer i områden med sysselsättningsproblem. Det är uppenbart att tillvaratagande av regionala resurser, som främjas av att exempelvis fastbränslehantering nu också kan ges regionalpolitiskt stöd, får en allt viktigare roll. Dessutom blir det viktigt att påverka den offentliga sektorn och den privata tjänstesektorn. Jag välkomnar därför att en parlamentarisk utredning föreslås av utskottet för att utveckla regionalpolitikens medel inför kommande riksdagsbeslut. Inte minst ur regionalpolitisk synpunkt är det viktigt med en ansvarsfull ekonomisk politik. Också regionalpolitiken berörs av besparingar, men det är viktigt att klargöra vilka risker glesbygden utsätts för om inte politiken nu inriktas på samhällsekonomisk balans. Om vi inte har samhällsekonomin under kontroll riskerar vi att få en politik inriktad på tillväxt till varje pris. Överbudspolitik i dag leder på så sätt fram till en situation där stimulans sker av geografisk omflyttning och solidaritet med glesbygden kommer på undantag. Därför är en ekonomisk politik som vågar ta impopulära beslut för att i tid stärka samhällsekonomin och ett avvisande av överbudspolitik i rådande budgetsituation också i glesbygdens och den regionala balansens intresse. Herr talman! Jag skulle till sist vilja uttala ett tack till arbetsmarknadsutskottet för ett utomordentligt gediget arbete. Det är ett omfattande material man har haft att hantera i propositionerna och i den stora motionsfloden. Jag skulle också vilja säga att det är med tillfredsställelse jag noterar att propositionerna i allt väsentligt bildat underlag för utskottets majoritetsskrivning.

Herr talman! Låt mig först ytterligare kommentera detta med handläggningen, eftersom Nils Åsling tog upp den saken. Han sade att det inte var på det sättet att regeringen kommit för sent. Nej, inte om man bara ser till vad som stod i propositionsförteckningen, som lämnades i början på året. Men den här propositionen har ju en mycket längre historia. För några år sedan förespeglades vi i arbetsmarknadsutskottet vid ett besök på departementet att det skulle komma en proposition om samordnad regionaloch arbetsmarknadspolitik. Propositionen om de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna för framtiden kom förra våren. Det kom ingen proposition om regionalpolitiken. Då förespeglades vi att den i stället skulle komma på hösten. Det kom ingen proposition på hösten. Vi förespeglades då att den skulle komma i början av våren. Om man ser formellt till propositionsförteckningen, har Nils Åsling rätt, men i realiteten är det så att det tagit mycket lång tid för regeringen att få fram denna proposition. Det kanske man kan förstå, men det är beklagligt att det blivit så kort tid för oss i riksdagsarbetet. Herr talman! I förra veckan hölls ett mycket intressant seminarium i Stockholm. Tyvärr blev det dåligt uppmärksammat i pressen. Det var Arbetarrörelsens internationella centrum — förkortat AIC — som samlat forskare och politiker från USA, Storbritannien och Sverige för att diskutera effekterna av den politik Reagan och Thatcher för. Att Reaganism och Thatcherism leder till hög arbetslöshet är det ju ingen som längre kan tvivla på. Tyvärr tyder det mesta på att de arbetslösa i många länder ute i världen, inte minst i England och USA, kommer att bli ännu fler. Men de som står för det slags politik som Reagan och Thatcher är symbolfigurerna för, tycks inte märkbart oroade eller skärrade. De tycks leva i föreställningen att arbetslöshetsproblemen är koncentrerade till de arbetslösa själva och att dessa egentligen lever ganska gott — försörjda som de är av samhället. Professor Brenner från USA kunde på AIC:s seminarium visa att båda dessa föreställningar är vanföreställningar. I sin forskning har han funnit ett mycket klart samband mellan höjningar i arbetslöshetstalen och självmord, förstagångsomhändertagningar vid psykiatriska sjukhus liksom också fysiska sjukdomar. Den långvariga arbetslösheten drabbar den arbetslöse själv mycket hårt. Bara mycket starka personer klarar sig oskadda genom en långvarig arbetslöshet. Men professor Brenners undersökningar visar också att arbetslösheten i högsta grad berör även dem som är sysselsatta — de som har kvar sina jobb. Depressioner, aggressioner ökar i samhället. Hjärtoch kärlsjukdomarna drabbar fler, framför allt sysselsatta. Ingen går helt fri från arbetslöshetens skadeverkningar. Professor Brenners siffror visar att också relativt små ökningar av arbetslösheten ger ökningar i dödsfall och sjukdomar. Arbetslösheten gör oss fattigare, ovänligare och sjukare. Det finns få politiska uppgifter som är viktigare än att bekämpa arbetslösheten. Regionalpolitiken, som vi skall diskutera här i dag, är ett av hjälpmedlen just i den kampen. Med regionalpolitikens hjälp skall dessutom service och god miljö göras tillgänglig för alla människor i vårt land. Vi har från socialdemokratiskt håll vid flera tillfällen framhållit att våra möjligheter att uppnå regionalpolitikens mål sist och slutligen blir beroende av vår förmåga att stärka den totala sysselsättningen i landet. Under de senaste åren har vi fått en handfast påminnelse om det riktiga i denna bedömning. Regionalpolitiken har under de senaste åren använts för att söka lösa den akuta industrikrisen i stället för att lösa långsiktiga regionala obalansproblem. Det har inte varit någon framgångsrik politik. Vi anser det nödvändigt att i framtiden renodla regionalpolitiken från de industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Herr talman! Det är, som det har sagts förut, ett mycket omfattande betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi skall diskutera här i dag. Antalet reservationer är också ”imponerande” — 87 stycken. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är ett rekord. Jag hoppas att det skall dröja länge i varje fall innan vi i arbetsmarknadsutskottet slår det rekordet. Vi har delat upp de socialdemokratiska reservationerna på tiotalet talare, men ändå kommer det naturligtvis inte att vara möjligt för oss att här i debatten i detalj motivera alla våra ställningstaganden. Herr talman!

Stora ansträngningar måste göras för att skapa ny sysselsättning i skogslänens inlandskommuner. Situationen där är på många håll oerhört bekymmersam. Det framgår bl.a. av det utredningsmaterial som ligger till grund för den här propositionen och utskottets arbete. Utredningen om vissa regionalpolitiska medel visade att av de 23 kommuner som hade en relativ arbetslöshet som var minst två gånger större än riksgenomsnittet tillhörde 20 kommuner stödområde 5 eller 6. Ävenii de delar av skogslänen som inte kan räknas till de inre delarna finns det ett flertal kommuner som har drabbats av djupgående sysselsättningsproblem, framför allt på grund av de senaste årens kriser i basindustrierna. När det gäller frågan om vilka kommuner och kommundelar som bör ges högsta prioritet i det fortsatta regionalpolitiska arbetet har vi samma bedömning som centern och folkpartiet, bortsett från att vi anser att regeringens ursprungliga förslag att Gotland bör placeras i stödområde C är den lämpligaste. Men vi anser att regeringen och de borgerliga ledamöterna i utskottet gjort en alldeles för snäv bedömning av situationen i skogslänen som helhet. Vi anser det vara en felsyn att utesluta skogslänens centralorter från stödområdena. All erfarenhet visar att dessa orter på grund av sin välutbyggda privata och offentliga service har en särskild attraktionskraft bl.a. när större företag överväger att lägga ut filialanläggningar. Erfarenheten visar också att om stora företag lägger ut filialer till skogslänens huvudorter så för det med sig positiva spridningseffekter ute i de berörda länen, inte minst genom att underleverantörer får sysselsättning. Numera tycker de flesta att alla vuxna — alltså även kvinnorna — skall ha rätt till ett eget förvärvsarbete. Skall det vara möjligt för familjer med flera vuxna att ha jobb, hålla samman i familjen och stanna kvar i sin hemtrakt, då krävs det stabila, väl differentierade arbetsmarknader. Det krävs samband och samverkan mellan orter, och den frågan måste också skjutas mer i förgrunden för regionalpolitiken. Den här helhetssynen på skogslänen innebär att vi socialdemokrater föreslår ett stödområde D, som skall omfatta samtliga de kommuner i Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län som inte omfattas av utskottsmajoritetens förslag. De kommuner det gäller är alltså: Umeå, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Hudiksvall, Bollnäs, Ovanåker, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Mora, Rättvik, Leksand, Gagnef, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Grums, Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö och Kristinehamn. För detta nya stödområde föreslår vi att lokaliseringsbidrag skall kunna utgå med högst 25 26 av godkänt stödunderlag. Och vi räknar upp det totala anslaget med hänsyn till detta. Innebär det att vi socialdemokrater, som Nils Åsling påstod här förut, bara vill satsa på dessa i skogslänssammanhang relativt stora orter? Nej, naturligtvis inte. Det framgår också mycket klart både av det som sägs i vår motion och av de beslut som vi har fattat i utskottet. Inlandskommunerna skall, som jag sade tidigare, komma i första hand — få det högsta stödet. Och när det gäller den rena glesbygden så följer vi ju, till skillnad från regeringen, glesbygdsdelegationens eniga förslag, som regeringen och den borgerliga majoriteten har prutat på. När det gäller kommunerna utanför stödområdet, är vår uppfattning att det som krävs framför allt är industrioch arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi föreslår därför ett industripolitiskt omvandlingsstöd. Men innan formerna för ett sådant närmare har klargjorts och beslutats måste regionalpolitiskt stöd kunna få utgå även i de södra och mellersta delarna av landet. Men vi säger nej till de borgerliga förslagen att länsstyrelserna skall få lämna särskilt investeringsbidrag till vissa projekt utanför stödområdena. En sådan ordning innebär enligt vår mening en risk för att hela landet i praktiken görs till ett stödområde. Det stödet är enligt vår mening för generellt utformat för att fylla funktionen att åstadkomma regional balans. Enligt vår mening bör regeringen kunna fatta beslut om lokaliseringsstöd utanför stödområdena. Sådana beslut skall kunna gälla ett enstaka projekt eller ett visst område. I det sistnämnda fallet skall stödet tidsbegränsas och kunna utgå under högst tre år. En fråga som har diskuterats mycket i samband med regionalpolitiken är befolkningstalen. Vi konstaterar i vår motion att de olika regionalpolitiska åtgärdernas direkta effekter på befolkningsutvecklingen blir alltmer osäkra. Befolkningstal som mål för regionalpolitiken blir därför schematiska och inte särskilt ändamålsenliga. Vi tillstyrker emellertid de allmänna mål för den regionala utvecklingen som ligger bakom regeringens förslag, med undantag för Stockholms län. För Stockholms län förordar de borgerliga ett tal som ligger 20 000 lägre än det lägsta av länsstyrelsens planeringstal för 1990. Vi menar att en realistisk nivå i stället är just det lägre av länsstyrelsens planeringstal. Jag vill understryka, och svara Nils Åsling, att vår bedömning inte innebär att Stockholms län under 1980-talet skulle växa på bekostnad av det övriga riket. Födelseöverskott och invandring svarar för hela ökningen, vilket framgår mycket klart av det underlagsmaterial som länsstyrelsen har. Herr talman! Centern och folkpartiet har i utskottet skrivit ihop sig med moderaterna på väsentliga punkter. Moderaterna är ett parti som uppvisar många ideologiska likheter med Reagans och Thatchers politik. Det är ett parti som är livliga förespråkare för rörlighet på arbetsmarknaden och motståndare till selektiva, riktade åtgärder. Moderaterna tycker egentligen inte om mycket av den regionalpolitik som bedrivs, därför att den innebär ingrepp i den s.k. fria marknadsekonomin. Det står redan på första sidan i deras motion. För att bilda majoritet har centern valt att blunda för detta, och i stället har man gett moderaterna frikostiga utredningslöften. Herr talman! Jag tror att glesbygdens och skogslänens folk har anledning att hoppas att de utredningsdirektiven aldrig kommer till praktiskt utförande. Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer samt på övriga punkter till utskottets förslag.

Herr talman! Enligt riksdagsordningen avger regeringen till riksdagen en propositionsförteckning som också i realiteten är en avisering av den arbetsplan som regeringen har för avsikt att tillämpa. I och med att en propositionsförteckning har lämnats och så att säga mottagits av riksdagen är den också en av riksdagen accepterad tidtabell. Jag finner därför diskussionen om att propositionen borde ha kommit tidigare något underlig. Varför har inte den diskussionen kommit upp tidigare? Det är riktigt att vi under årens lopp naturligtvis har diskuterat olika tänkbara alternativ för att komma tillbaka till riksdagen med de regionalpolitiska förslagen. Men bl.a. den omfattande länsplaneringsomgången motiverade att propositionen lades fram till detta riksmöte. Där har vi alltså hållit vårt löfte. Propositionen har kommit i aviserad tid. Dessutom har det regionalpolitiska rådet — som numera arbetar med de här frågorna med olika intressegrupper — fortlöpande hållits informerat om hur arbetet med länsplaneringen och propositionsarbetet har fortskridit. Jag finner alltså diskussionen om tidpunkten för propositionsavlämnandet något märklig med hänsyn till de faktiska omständigheterna. Anna-Greta Leijon säger att det är den borgerliga regeringspolitiken som har orsakat den regionala obalansen och den bristande effekten i regionalpolitiken. Jag vet inte vilket tidsperspektiv Anna-Greta Leijon har, men vårt stora problem är — och det berörde jag i mitt tidigare anförande — den snabba befolkningsomflyttning som pågick i det här landet under 1960-talet. Med skilda regeringsåtgärder — bostadskvotering, jordbrukspolitik etc. — främjade man avfolkningen av glesbygden, därför att man trodde att det var kungsvägen för att uppnå en snabb industriell tillväxt. Ansvaret för den politiken är minsann socialdemokratins! Vad vi har haft att försöka komma till rätta med är de djupgående effekterna av denna förödande koncentrationspolitik under 1960-talet. Det är självklart, och det vet Anna-Greta Leijon mycket väl, att en låg aktivitet i den internationella industrikonjunkturen naturligtvis också drabbar möjligheterna att till områden med undersysselsättning lokalisera ny industriell tillverkning. Trots detta har alltså skogslänen under senare år fått sin del av tillväxten i sysselsättningen. Bl. a. med hjälp av att glesbygdsstödet under de senaste fem åren har fyrdubblats har man kunnat på ett effektivt sätt ta itu med sysselsättningsproblemen också i glesbygden. Påståendet att det är den s.k. borgerliga regeringspolitiken som har orsakat de regionala problemen är helt felaktigt. Det är under senare år som regionalpolitiken har fått en högre ambitionsgrad, och det är under senare år som vi på allvar har tagit itu med konsekvenserna av 1960-talets omflyttningspolitik. Anna-Greta Leijon säger också att regeringen och utskottsmajoriteten gör en för snäv bedömning när det gäller kustorternas — de stora, attraktiva industriorternas — roll för regionalpolitiken. Dess bättre har vi längs Norrlandskusten en rad attraktiva industriorter. De är utan tvekan en omistlig tillgång för den regionala balansen, men just därför behöver man inte där gå in med regionalpolitiskt stöd. De är enligt vår bedömning — och det visar också erfarenheten — tillräckligt attraktiva etableringsorter som de är, utan regionalpolitiskt stöd. Det regionalpolitiska stöd man eventuellt satsar här äventyrar självfallet möjligheterna att i sämre lottade delar av t.ex. Norrlands inland få effekt av lokaliserade sysselsättningstillfällen. Befolkningstalen är en bräcklig planeringsgrund, säger Anna-Greta Leijon. Jag kan hålla med om det, men befolkningstalen är ändå ett riktmärke för de regionalpolitiska ambitionerna. Socialdemokraterna har funnit att man bör inrikta sig på att ha en befolkningstillväxt som är den dubbla mot vad regeringen har ansett rimligt för Stockholm, dvs. 20 000 människor fler skulle befolka Stockholm än vi anser rimligt. Det är någonting som skall ordnas med födelseöverskott och invandring, säger Anna-Greta Leijon. Det låter som en ganska ansträngd motivering. Det är ändå totalt samma befolkningsbas som tillväxten skall tas ifrån. Om vi skulle få en ökad invandring igen är det inte självklart att den skall koncentreras till Stockholm. Om man på detta sätt dämpar de regionalpolitiska ambitionerna och accepterar en större inflyttning till Stockholm är det mest sannolika — det tycker jag att Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna skall betänka — att det går ut över andra delar av vårt land. Socialdemokratin måste ändå inse att man genom det här ställningstagandet allvarligt har sänkt sina regionalpolitiska ambitioner och egentligen på ett avslöjande sätt tagit ställning för en fortsatt koncentration. Anna-Greta Leijon säger att vi har accepterat moderaternas linje i detta sammanhang. Jag sade inledningsvis — och jag vill upprepa det — att jag med tillfredsställelse noterade att det trots alla motioner i allt väsentligt är propositionen som bildar underlag för majoritetsskrivningen. Nu förefaller det som om moderaterna bara hade bidragit med färgen på utskottets betänkande.
Herr talman! Det är väl inte meningsfullt att fortsätta diskussionen om när propositionen rimligtvis borde ha avlämnats eller hur lång tid vi borde ha fått på oss för att läsa förslaget. Men vad det handlar om — det var det som vpk uttryckte sin irritation över, och den instämmer många andra här i kammaren i—-är att man behöver mer än en dag för att läsa igenom och fundera över det flera hundra sidor långa betänkande som utskottet framlagt och som tar upp frågor som är viktiga för många orter i landet. Men det har inte varit möjligt för utskottet att få fram sitt förslag tidigare, därför att arbetsbelastningen på grund av regeringens dåliga planering blivit för stor. Det är det som många velat ge uttryck för. Jag tycker kanske att vi kan sluta den diskussionen. Jag har, Nils Åsling, aldrig påstått att det är den borgerliga politiken som har orsakat den bristande regionala balansen här i landet. Fick Nils Åsling det intrycket lyssnade han dåligt. Vad jag har påstått är att om regionalpolitiken skall ha framgång, så måste vi föra en sysselsättningspolitik som totalt sett är framgångsrik. Vi måste använda regionalpolitiken för det den är avsedd för — inte för att försöka häva allehanda andra kriser. Jag konstaterade att de borgerligas nära sex år i kanslihuset inte har inneburit någon framgångsrik regionalpolitik. Det kommer andra talare från socialdemokratiskt håll att närmare utveckla senare i debatten. Nils Åsling argumenterade frenetiskt mot vårt förslag att hela skogslänen skall ingå i stödområden. Han gjorde det så frenetiskt att han i sitt inledningsanförande t.o.m. argumenterade delvis mot sig själv. Han talade om att människorna i Pajala inte blir hjälpta av att det satsas på Luleå. Då borde han naturligtvis inte själv ha föreslagit Luleå i stödområde C. Nu har han gjort det. Jag tycker att det är ett bra förslag. Vi menar att man inte kan se bort från de större orternas betydelse för skogslänen. Det är ju ändå inte bara kuststäder det handlar om. Den uppräkning jag gjorde visar att det finns många inlandskommuner i dessa sammanhang också. När det gäller Stockholmsområdet är det inger proportion på Nils Åslings angrepp. Det förslag som vi framlägger innebär .

Herr talman! Jag har klart för mig att Anna-Greta Leijon inte menade att vi var ansvariga för den befolkningsomflyttning som skedde under 1960-talet. Det hade varit att gå litet väl långt. Det var därför jag tog upp det, för man kunde få det intrycket av Anna-Greta Leijons inlägg. Om Anna-Greta Leijon menar att effekten av det regionalpolitiska arbetet kunde ha blivit större t.ex. med en annan arbetsmarknadspolitik har hon fel. Det har aldrig i detta land ägnats så stor omsorg åt och satsats så stora resurser på att främja och slå vakt om sysselsättningen som under de senaste åren. Anna-Greta Leijon bör också ägna en liten tanke åt det internationella perspektivet och hur det ser ut ute i världen — EG som har tredubbelt så hög arbetslöshet som Sverige t.ex. Vi har tidigare här i kammaren haft anledning att jämföra sysselsättningen nu med hur den var i början på 1970-talet, när socialdemokraterna var ansvariga för arbetsmarknadspolitiken. Det finns alltså inget fog för Anna-Greta Leijons påståenden att arbetsmarknadspolitiken skulle ha motverkat regionalpolitiken. Det är enbart den internationella ekonomiska krisen och problemen för industrivärlden som gjort att vi inte har fått den tillväxt inom industrisektorn som vi skulle ha önskat. Låt oss en gång för alla vara överens om detta. Jag vill gärna instämma i vad Anna-Greta Leijon säger om att regionalpolitiken skall användas till vad den är avsedd för. Det är därför som vi stramar upp stödområdena, vilket socialdemokraterna inte accepterar. Det är därför som vi inför en rad åtgärder som innebär en ambitionshöjning när det gäller regionalpolitiken i de sämst ställda områdena. Men under de senaste åren, alltså inte bara i anslutning till denna proposition, har socialdemokratin kommit med sina överbud — att utvidga stödområdena, att inkludera även välutvecklade industriorter som inte behöver det i den regionalpolitiska stödarsenalen. Socialdemokraterna har också gång efter annan krävt insatser av regionalpolitisk karaktär i välutvecklade industrior ter i Sydoch Mellansverige. Jag ber att Anna-Greta Leijon kommer ihåg detta. Skulle vi nu kunna vara överens om att regionalpolitiken skall koncentreras kring de centrala balansproblem som samhället har hälsar jag det med tillfredsställelse. Men socialdemokratins reservationer till betänkandet vittnar inte om att man har prövat om i detta avseende. Anledningen till att vi t.ex. sänker arbetsgivaravgiften i Pajala och andra malmfältskommuner är givetvis att vi vill uppnå en speciell effekt i de sämst ställda regionerna. Man främjar inte utvecklingen i Pajala genom insatser i Luleå av den karaktären. Därför har vi koncentrerat insatserna till de områden där situationen är mest prekär.
Herr talman! Låt mig börja med några ord om Stockholms län, eftersom jag inte hann med det i den förra repliken. Det förslag som vi lägger fram innebär en genomsnittlig årlig folkökning på ungefär 5 000 personer. Födelseöverskottet är 2 700 och invandringen svarar för resten av befolkningsökningen. De prognoser som dessa siffror bygger på och som är framlagda av länsstyrelsen räknar med att man inte skall ha någon inflyttning från landet i övrigt. Siffrorna visar i själva verket på en ganska låg invandring. Jag vet inte vad Nils Åsling menade, när han frågade om avsikten är att invandringen skall koncentreras till Stockholmsområdet. Vi brukar inte styra invandrarna till vissa kommuner och säga att där får ni bosätta er men inte där. Stockholmsområdet utövar av sig självt en stor attraktionskraft. Jag skulle vilja fråga: Vilka styrmöjligheter har Nils Åsling tänkt sig för att åstadkomma ett annat befolkningstal? När vi föreslår ökade styrmöjligheter inom regionalpolitiken och på andra områden, säger centern tillsammans med de andra borgerliga partierna oftast nej. Jag skulle också vilja fråga: Varför säger Nils Åsling nej till vårt förslag om att regeringen skall utveckla ett system för industripolitiskt omställningsstöd? Om vi är eniga om att det i de södra och mellersta delarna av landet inte är långsiktiga regionala obalansproblem som är svårigheten på de flesta ställen utan industriproblem, borde vi på sikt ta fram ett annat instrument än regionalpolitiken. Om vi är överens om detta, vilket Nils Åsling nu påstår, varför säger han då nej till det socialdemokratiska förslaget? Nils Åsling tycker att den borgerliga sysselsättningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken är mycket bra. Han förklarar att vi skall se oss om i världen och studera hur hög arbetslösheten är där. Ja, vi gör det, och tyvärr kan vi konstatera att arbetslösheten i land efter land har ökat mycket snabbt och att regeringarna där tolererar en hög arbetslöshet. Tyvärr finner vi att samma utveckling är på väg här. Regeringen i Sverige i dag tolererar en högre arbetslöshet än den borgerliga regeringen gjorde för ett och ett halvt år sedan. Det är ett mycket dåligt underlag för en bra regionalpolitik i framtiden.
Herr talman! Anna-Greta Leijon för ett mycket märkligt resonemang beträffande socialdemokratins krav på en med 20 000 personer — utöver vad vi är beredda att acceptera — ökad befolkningstillväxt i Stockholmsregionen. Det är alltså en fördubbling av befolkningstillväxten jämfört med vad vi är beredda att godta. Det innebär att man tar 41 20 av den totala tänkbara prognostiserade befolkningsökningen i anspråk för tillväxten i Stockholmsregionen. Det är ganska meningslöst att här bolla med födelsetal och invandrare, eftersom det fortgående sker rörelser i en befolkning. Ett födelsetal som knyts till en viss bestämd ort kan inte utan vidare diskonteras för utvecklingsplaneringen på den orten, eftersom det sker fortgående rörelser beroende på — det är där huvudpunkten ligger — vilka resurser för tillväxten i ekonomin som regeringen eller samhället är beredda att acceptera eller dirigera. Planerar man för en fördubblad befolkningstillväxt i Stockholm och inrättar sig därefter, kommer befolkningen naturligtvis att bosätta sig där. Men planerar man för en jämnare fördelning av befolkningstillväxten i landet, blir inte tillväxten i Stockholm så dominerande som socialdemokratin vill. Diskussionen om att vissa människor så att säga skulle vara reserverade att befolka Stockholm håller inte, Anna-Greta Leijon. Det häpnadsväckande i den socialdemokratiska s.k. regionalpolitiken eller snarare koncentrationspolitiken är att man ställer upp ett sådant här mål i klart motsatt riktning mot det balansmål som man tidigare har accepterat. Man arbetar direkt mot en aktiv regionalpolitik, om man i resurstilldelningen för 1990 planerar för en fördubblad befolkningstillväxt i Stockholmsområdet jämfört med vad regeringen är beredd att acceptera. Vi har anvisat vissa styrmöjligheter. Vi aviserar att vi vill ge de centrala verken uppdraget att utreda hur man lämpligen decentraliserar sin verksamhet så att den motsvarar en begränsning av den nuvarande personalstaten med 10-25 96. Eftersom den centrala administrationen spelar en väldigt tung roll för sysselsättningen i Stockholm, är det ett mycket verksamt medel som vi anvisar. Men anledning av vad Anna-Greta Leijon sade om sysselsättningspolitiken vill jag framhålla följande. Anna-Greta Leijon kan inte komma ifrån att det aldrig har satsats så mycket för sysselsättningen i det här landet som under de senaste åren, att ambitionerna är väsentligt högre än någonsin tidigare. Att dessutom den internationella konjunkturen har varit oförmånlig, milt sagt, är en sak som rimligen varken socialdemokratin eller regeringarna Fälldin kunnat lastas för.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 är ett ganska meningslöst betänkande. Delvis har detta att göra med att betänkandet utgår från en ganska meningslös proposition. Betänkandet saknar relevans till de regionala krisernas problem. I betänkandet finner man ingen analys, ingen förståelse, ingen vilja och inget botemedel. Det hela liknar en läkarmottagning, där man ordinerar Magnecyl till alla sökande oavsett vad de lider av. Varför uppstår regionala kriser? Regionkriserna är det lagbundna geografiska uttrycket för kapitalismens sätt att fungera, när den strävar efter att få mera kapital, som är den grundläggande strävan. Koncentration av kapital drabbar sådana bygder som levt på mindre enheter, som slås ut. Råvaruregioner som Norrland utsätts för en form av kolonial exploatering som förstärker och bevarar regionernas karaktär av koloni. Ensidigheten gör att varje konjunkturoch strukturkris slår dubbelt så hårt i sådana regioner. Processen är också internationell. Också världsdelarna har sina regionala bakvattensområden. Överdriven exortfixering och strävan att under tillväxtperioder koncentrera sig på specialiteter leder i nästa steg, i nedgången, till regional kris. Exempel på detta är Göteborg och Malmö. Vad har svensk lokaliseringspolitik hittills varit i förhållande till dessa ekonomiska processer? Den har haft ett huvudsyfte och ett bisyfte. Huvudsyftet har varit att anpassa människor och regioner till de förändringar och påfrestningar som formerandet av kapitalet leder till på det regionala planet. Bisyftet däremot har varit att dölja detta för människorna, genom att framställa det som om staten vill hjälpa krisregioner med lokaliseringsstöd och annat. Det vill ju i verkligheten inte staten. Staten vill inte alls hjälpa krisregioner. Den vill möjligen hjälpa vissa företag att utnyttja det dåliga löneläget under en tid i krisregioner. Men insatserna består bara i friheten för företagen att utnyttja eller inte utnyttja förefintliga subventioner — subventioner vars verkan hela tiden skall vara mindre än effekterna av den stora omstruktureringsprocess som orsakar de regionala kriserna. Det är denna dubbeltydlighet i politiken med huvudsyfte och bisyfte som på ett så elegant sätt bärs upp av de olika partierna i regeringsunderlaget. Moderaterna är storkapitalets, de extrema marknadskrafternas företrädare. Centerpartiet tycker i själ och hjärta samma sak, stöder precis samma process, men har till uppgift att dämma upp och fånga upp missnöjet med koncentrationspolitiken och de regionala kriserna, genom den gröna romantiken om den lilla bygden, decentralismen och annat som ju ingenting betyder i dag i realiteten. Med den romantiken uppnår naturligtvis centerpartiet för borgerlighetens helhet det syftet, att de som är missnöjda med den kapitalistiska strukturomvandlingen — och som drabbas av den — delvis hindras från att sluta sig till och stödja arbetarrörelsen. Denna roll som serviceinrättning åt moderata samlingspartiet och storkapitalet har centerpartiet fyllt med mycket stor skicklighet, inte minst i de regionalpolitiska frågorna, även om nu, så att säga, myten börjar flagna betänkligt. Det är också därför som Nils Åsling här i dag i debatten med Anna-Greta Leijon på ett så raffinerat sätt kan spela ut t.ex. Luleå mot Tornedalen, framställa sig som de allra sämst ställda bygdernas företrädare. Hela stödpolitiken är nämligen byggd på att den skall vara en sorts buffert som skall i någon mån begränsa — och ge en mer stegvis karaktär åt — den process som även Nils Åsling är anhängare av och som storkapitalet vill ha i gång. Allt detta fungerade, så länge det fanns tillväxtregioner och krisregioner parallellt. Men så utlöste den allmänna och långvariga kapitalistiska krisen i världen ett helt nytt mönster. Krisregionerna blev fler och fler. Även tillväxtregionerna blev krisregioner. Den snabbast växande av dem alla, Örestadsområdet, blev en av de värsta krisregionerna. Då höll ju inte det här folkbedrägeriet och det här dubbelspelet längre. Förr kunde man åtminstone påstå — visserligen felaktigt — att det medförde fördelar att flytta från krisregioner till tillväxtregioner. Kakan skulle på det sättet bli större, vi skulle alla, bevars, få det bättre — utom de som fick betala priset för det hela, naturligtvis. Men om Malmö och Göteborg är i kris, vart skall en arbetslös tornedaling eller ådaling då flytta? Då går det ju bara att stanna hemma och låta sig slås ut där. Tog nu de stora ideologerna i lokaliseringspolitikens virrvarr detta till utgångspunkt för någon sorts eftertanke? För ingen del, enligt vad man kan läsa sig till. För att dölja verkligheten tog man då i stället till ett nytt bedrägeri. När flyttningsrörelsen stannade upp på grund av att det blev kris också i de forna tillväxtregionerna, hittade man på i propagandan att det var resultatet av en framgångsrik regionalpolitik. Centern ropade: Titta — det här är resultatet av vår kamp mot koncentrationspolitiken! Och socialdemokraterna på sin sida deltog i spelet och sade att det var deras regionalpolitik som åstadkommit detta, att det var ett uttryck för större regional balans. Samma sorts påståenden fortsätter man nu med i betänkande efter betänkande. Men själva kärnan i verkligheten är den, att flyttningsrörelsen har avstannat bara för att det inte finns arbete någonstans, bara för att den totala mängd arbete som står till buds har blivit mindre och mindre i hela landet och i varje region. Nu tycker jag att de stora partierna skulle kunna inse att man inte kan fortsätta den här kurragömmaleken längre — fortsätta med att använda befolkningssiffror och flyttningstal som tecken på att situationen har blivit bättre i skogslänen. Det är ju inte så. Befolkningstalen och flyttningstalen uttrycker en annan typ av verklighet i dag än de gjorde tidigare. Det måste de naturligtvis göra. Om det tidigare fanns möjlighet att flytta och det i dag inte finns möjlighet att flytta, så kan ju ett och samma befolkningstal inte längre uttrycka samma sak — man kan inte längre jämföra siffrorna. Det har ju inte blivit bättre i skogslänen utan sämre, mycket sämre. Det är bara det att försämringen relativt sett har gått ännu snabbare i de forna tillväxtregionerna. Den minskade flyttningen är inte ett tecken på att de regionala kriserna eller obalanserna har blivit mildare. Den är tvärtom ett tecken på att de har blivit mycket allvarligare. Jag vill därför på vpk:s vägnar fråga: Är det inte nu dags att fullständigt skrota hela det tänkesätt, hela den falska förklaringsbild som regionalpolitiken i över 15 år har byggt på? Är det inte dags att se på hela det här problemet på ett nytt och förutsättningslöst sätt? Om kriserna bara sprider sig över landet, då kan man inte sitta här och gotta sig åt vilken bra regionalpolitik man för. Om kriserna nu faktiskt t.o.m. börjar få sin kvantitativa tyngdpunkt i södra Sverige, samtidigt som de djupnar i hela Norrland och Bergslagen — kan man då hålla på med lokaliseringspolitik som om den vore ett slags socialpolitik för begränsade områden i landet? Allt fler landsdelar sjunker allt djupare. Hur kan man då sitta och lägga pussel med frågor som handlar om den eller den kommunen skall ligga i stödområde A, B, C eller D? Vet regeringsmajoritetens folk egentligen vad som händer med en region som i många år befunnit sig i en kronisk kris — när 10, 15, 20, 25 90 av de arbetsföra inte har någon självständig ekonomi, när de lever på provisorier eller i arbetslöshet, när de år efter år lever i arbetsmarknadens utkanter? Vet ni vad som händer med en ung norrbottning, som finner att han eller hon inte är välkommen någonstans? Ser ni inte vad som sker när människorna ser sin hembygd förfalla och sin personlighet frätas bort, när de ser sina rötter förtvina och den sociala samhörigheten med forna skoloch arbetskamrater tas ifrån dem? Ser ni inte det fruktansvärda som består i att människor också blir sjuka när samhället omkring dem är sjukt. Om ni inte vet det, se då på Norrbotten och Ådalen, se på bruksbygderna, på Luleå eller Borlänge! Och vet ni hur det går för en stor stadsregion som sjunker precis som om den var ett läckande skepp? Om inte, se då på Göteborg och Malmö! Kom inte med hånfulla leenden, som industriministern brukar göra, när man för Skåne på tal i de här sammanhangen! 1 procents arbeslöshet i Skåne är lika med 4 procents arbetslöshet i Norrbotten. I de stora städerna är också de sociala banden lösligare. Barriärerna mot social och psykisk utslagning är där ännu sämre i många stycken än de är i skogslänen. Ungdomarna är mera lämnade åt sig själva. Utslagningens yttre former är grymmare, och dess kvantitativa bredd är större. När en stor stad sjunker blir suget och virvlarna samt förfallet och även förlusterna av mänsklighet värre. Rubbningen av självförtroendet är också större i alla kretsar —ty om inte den stora, expansiva staden kan bära upp en utveckling, var skall då en utveckling kunna bäras upp? Vi från vpk menar att hela situationen framtvingar nya slutsatser. Den framtvingar en uppgörelse med regionalpolitikens förflutna. Vi borde sluta med att ägna så stor uppmärksamhet åt det löjliga stödområdeskineseriet, detta utslag av administrativt preusseri som inget har med det praktiska livet att skaffa. Vi borde sluta med det verkningslösa utpytsandet av små subventioner, som företagen själva f. ö. är lindrigt intresserade av. Vi borde sluta med alla fraser om regional balans och i stället äntligen börja tala om den tilltagande obalansen. Vilken inriktning måste en politik ha för att den regionala krisen och stagnationen skall kunna brytas? Insatserna måste vara av den kvantitativa omfattningen att de vänder nedgången och hejdar förfallet. Det har de hittills aldrig varit. Insatserna måste ske i samhällelig regi, under samhällelig ledning. Det finns ingen annan organisation, ingen annan institution som kan göra tillräckligt stora insatser. Insatserna måste bestå i statligt industrikapital i förening med kraftiga samhällsoch infrastrukturinvesteringar — detta är det enda som även kan dra till sig mera betydande privata investeringar i nästa omgång. Insatserna får inte plottras bort på för mycket småtterier. De måste bilda stora sammanhängande program. De måste göras sida vid sida inom en och samma region. Antalet regioner, där sådana större programmatiska satsningar borde ske, måste begränsas. Annars blir insatserna inte effektiva nog. Detta utesluter naturligtvis inte insatser inom övriga områden på det hittillsvarande, lägre planet. En tänkbar modell, som vi har fått fram, vore att åstadkomma en koncentration till fem områden — t.ex. övre Norrland, Mellannorrland, Bergslagsområdet, Göteborgsregionen och Skåne. Den regionala krisen är inte längre ett specifikt skogslänsproblem. Krisen i skogslänen fördjupas, därför att tunga regioner i Sydsverige också är i kris. Dessa regioner måste lyftas, annars lyfts aldrig Norrland och Bergslagen. Sydsverige behöver Norrlands stål. Men Sydsverige behöver också en större hemmamarknad. Det är inte möjligt om man inte först ger Norrland en ny färdigvaruindustri. Därmed kan Sydsverige sälja maskiner och annat. Insatserna i de fem områdena måste vara så stora och så omfattande att de kan bryta den koloniala strukturen i Norrland och det industriella förfallet i Göteborg och Malmö. Sådana utvecklingsprogram är inga utopier, utan praktiska nödvändigheter. De är också genomförbara. Man frågar sig: Varför skall det ligga så många bra länsplaner och förbli skrivbordsmaterial ute på länsstyrelserna? Använd dem! Varför skall så många bra initiativ ute i länen och bygderna förbli maktlösa därför att de inte har stöd i en effektiv statlig politik? Ge nu äntligen länspolitikerna de resurser som de behöver för att göra något. Jag skall vända mig med en fråga till det största regeringspartiet. Hur kan ni sprida illusionen kring er att det har blivit större regional balans, när Norrbotten sjunker ännu djupare och samtidigt Malmö sjunker? Är det rent av så att ni vill ha det på det sättet? Tror ni kanske att kapitalet börjar investera när människorna pressats ned så djupt att de accepterar allt sämre reallöner, allt sämre social service och arbetsmiljö? Eller vad tror ni, eftersom ni fortsätter med samma fraser om balanserad utveckling, selektivt stöd och decentraliserade, allsidiga bygder och allt vad ni talar om, medan den stora verkligheten omkring er hela tiden jävar vad ni säger? Var är egentligen centerfilosofins förankring beträffande de levande bygderna i dag? Jag vill slutligen också vända mig med en fråga till socialdemokraterna. Jag gör det inte för att på något sett söka sak med dem, utan därför att denna fråga påkallar uppmärksamhet. Förhoppningsvis kan s och vpk bryta den borgerliga majoriteten i september. En ny socialdemokratisk regering kommer att bildas. Vad skall den föra för regionalpolitik? Jag har själv tillhört dem som på sin tid satt i förvaltningen och var med om att administrera den gamla politiken av modell 1964. Där talade man om att grundvalen för denna politik skulle vara att underlätta det man den kallade spontana utvecklingen, vilket på den tiden vad ett fint ord för kapitalismens egen inneboende lagbundenhet. Den skulle man inte hindra — man skulle underlätta den. Jag tillhörde dem som redan på den tiden var förvånade över den ekonomiske ideologen Gösta Rehns fras om att friheten att flytta har mycket större betydelse för arbetaren än att kunna påverka driftsledningen på sin egen arbetsplats. Friheten att flytta var den frihet som de arbetande skulle ha! Nu ser jag att man i den socialdemokratiska reservationen 2 talar om nödvändigheten av vad man kallar en planmässig och målinriktad utveckling av svensk industri. Det är ett intressant, delvis nytt uttryckssätt från socialdemokratin. Jag skulle gärna vilja veta vad man avser med planmässig och målinriktad. Vems planer och vems mål är det som skall vara vägledande? Och hur skall det ta sig konkret uttryck i en regionalpolitik som bryter med den rådande tendensen? Frågan står ju så: Skall socialdemokratin, när den kommer i regeringsställning, återvända till de riktlinjer som vägledde 1964 års politik, eller börjar man inse att man nu måste göra kraftiga ingripanden i det kapitalistiska samhällets egen struktur för att kunna bekämpa de regionala kriserna såväl som den allmänna krisen? I så fall fordras någonting annat än den falska harmonin som ibland predikas — att det skulle finnas någon sorts intresseharmoni mellan kapital och arbete. Det finns inte och har aldrig funnits. Ett brytande av de nuvarande regionala kriserna kräver nämligen insatser som går emot den kapitalistiska utvecklingen och i långa stycken också går emot det som i dag är storkapitalets önskemål. Annars kommer man att få en upprepning av händelserna på 1960-talet men få dem så att säga på en lägre nivå och samtidigt med inte en högkonjunktur utan en depression. Det skulle vara intressant att veta hur ni ser på dessa problem. Detta är frågor som är aktuella och har stor betydelse för att klargöra vilket program och synsätt som arbetarrörelsen som helhet har på detta problem. Skall det bli ett ingripande i strukturen? Skall det bli planmässiga insatser? Eller är det bara fråga om att med en ny typ av ord dölja en typ av strukturomvandling som vi redan sett alltför många exempel på och som så hårt har drabbat Norrland och skogslänen. Jagtror det vore av intresse att få diskutera denna fråga, inte i någon skarpt polemisk anda, men i klarhetens intresse. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga aktuella vpk-motioner i detta ärende.
Herr talman! Jörn Svensson torgförde något slags konspirationsteori — de s.k. borgerliga partierna skulle här ha något slags rollfördelning för att fördölja vad som är de verkliga problemen när det gäller regionalpolitiken. Det är ju nonsens. Centerpartiet har verkligen ägnat mycket stor omsorg och mycket stor energi i hela sin politiska verksamhet åt de regionala utvecklingsproblemen, det kan Jörn Svensson verkligen inte bortse från. Vi har strävat att se verkligheten som den är. Detta kanske för den store ideologen verkar litet futtigt, litet småskuret, men det är dock detta som skall ge resultat, eftersom det gäller att successivt och målmedvetet förändra verkligheten och den vardagliga tillvaron för människor. Då är storvulna ideologiska utsvävningar av litet eller intet värde. Vad gäller moderaternas roll i regionalpolitiken, får de väl svara för sig själva. Men jag tycker att Jörn Svensson gör dem ganska mycket orättvisa. Visst tycker jag att moderaterna är väl opportunistiska, när de ute i landet, som bl.a. partiledningen har gjort, säger: Nej, regionalpolitik behöver man inte, marknadskrafterna kan styra. Jag har mött sådana yttranden. Men här måste vi hålla moderaterna räkning för att de till punkt och pricka har följt den proposition som mittenregeringen lagt fram. De har accepterat det mest avancerade regionalpolitiska handlingsprogram som vi har haft här i landet. Att det skiljer litet grand mellan teori och praktik i moderaternas handlande må de själva klara ut. Men Jörn Svensson gör dem orättvisa om han säger att de här på något sätt har intagit någon extrem, dogmatisk marknadsekonomisk position. De har accepterat vår linje när det gäller regionalpolitiken, och det tycker jag hedrar moderaterna. Sedan vore det en fördel om de också ute i sin agitation tog lärdom av vad deras utskottsrepresentanter här i riksdagen har funnit för gott att göra. Stora linjer skall det vara — Jörn Svensson tar inte upp futiliteter. Jag kan därför inskränka mig till att säga att det har skett en sådan utveckling på arbetsmarknaden under de senaste fem åren att vi har 190 000 fler kvinnor ute på arbetsmarknaden i dag än vi hade 1976. Visst skall jag erkänna att den manliga sysselsättningen har gått tillbaka med i storleksordningen 40 000-50 000, men vi har en nettovinst i form av en sysselsättningsökning på 130 000 människor. Den sysselsättningseffekten har haft sina klara regionalpolitiska fördelar. Det är i hög grad kvinnor i glesbygd och i tidigare undersysselsatta områden som har kommit ut på arbetsmarknaden, tack vare samhällets insatser. Får jag till sist säga att jag delar Jörn Svenssons uppfattning i ett avseende, nämligen när det gäller hans analys av konsekvenserna när en sysselsättningskris eller en strukturkris drabbar en stor befolkningskoncentration eller en stor stad. Jörn Svensson har rätt: det är allvarliga problem. Låt oss lära av detta och föra en aktivare regionalpolitik som innebär att vi stoppar koncentrationen och ser till att vi har ett samhälle som är mer diversifierat och mindre sårbart än de stora orterna har visat sig vara i strukturkrisernas spår!
Herr talman! Jag vill hålla med Jörn Svensson om att moderaterna har haft ett inflytande på bl.a. centerpartiet i utskottsarbetet. Centerpartisterna har medvetet blundat för många av de skrivningar i moderaternas motion som de i andra fall, när de är ute och agiterar, protesterar livligt emot. Därigenom har de lyckats få majoritet på väsentliga punkter. Sedan vill jag återkomma till citatet av Gösta Rehn från början av 1960-talet, där han sade att friheten att flytta från arbetsplatsen är viktigare än att kunna påverka sin arbetsplats. Detta tycker jag kanske inte att man enbart skall vara kritisk emot. Vad är det som många arbetare i Sverige har upplevt, på bruksort efter bruksort? Jo, ett totalt beroende, till händer och fötter, av arbetsgivaren. Friheten att kunna flytta från en arbetsgivare är någonting som vi inte skall spotta på, utan någonting som vi i stället skall betrakta som en rättighet. När det sedan gäller den andra delen av Gösta Rehns sats vet ju också Jörn Svensson att en mycket stor del av socialdemokratins arbete under första hälften av 1970-talet handlade om att finna former för hur arbetaren skulle kunna påverka situationen på den enskilda arbetsplatsen. Gösta Rehn var ingen motståndare till den politiken. Arbetsrättslagstiftningen hann vi börja på, men tyvärr inte fullfölja. Beträffande 1964 års regionalpolitiska beslut vill jag säga att det har hänt mycket sedan dess — också det vet Jörn Svensson. Det torde i dag inte finnas någon som förespråkar en politik enbart av det slaget. Socialdemokraterna har sedan 1964 lagt fram förslag om regionalpolitiken som i vissa avseenden skiljer sig ganska radikalt från 1964 års beslut. Det är inte så konstigt. Det var det första regionalpolitiska beslutet, och det var en annan situation än den vi har i dag. Andra talare i debatten kommer att närmare redovisa vår reservation nr 2. Tövrigt finns den socialdemokratiska politiken redovisad i både krisprogram, industripolitiska motioner, arbetsmarknadspolitiska motioner och motioner om den ekonomiska politiken till årets riksdag.

Herr talman! Det är helt rätt, Nils Åsling, att utgå från människans vardagliga situation. Vilken är då norrbottningens, ådalingens, invånarens i de övriga krisregionerna vardagliga situation? Hur har han eller hon påverkats av den politiska rollfördelning som Nils Åsling märkligt nog verkar vara, eller spelar, okunnig om? Den stora utvecklingen och de styrande tendenserna i denna utveckling, de som så att säga tar över i stort, har varit sådana att de regionala kriserna har fördjupats. Det är obestridligt. Vi vet att det framkallade ett starkt motstånd ifolkdjupen i stora delar av landet mot det synsätt som låg bakom det här och den process som drabbade människorna. Vi vet att storfinansen i det här landet och moderata samlingspartiet ville ha den processen. De tycker att detta är fullt i sin ordning och att det inte fanns någonting att säga om det. Men så hade de att ta hänsyn till ett parti som i dag tillhör samma majoritet som de, som röstade gemensamt med dem här i kammaren och som sade att det var för någonting helt annat, att det var för decentralism. Centerpartisterna var emot den här processen, och de vann mycket förtroende ute bland människorna, också bland partiets egna, som säkerligen uppriktigt tror på den här decentralismen. Men detta har ju objektivt sett bara fungerat som ett uppdämmande av en berättigad kritik och ett berättigat missnöje. Er decentralistiska filosofi har fungerat som en illusion, som en skyddsskärm, så att inte missnöjet skulle kunna utveckla sig i politiskt radikal riktning och mobiliseras i arbetarrörelsen. Det är den objektiva roll ni har spelat. Jag tycker inte att Nils Åsling skall vara otacksam när jag harangerar honom för att han och andra centerledare har spelat denna roll med stor skicklighet. Men de som har fått betala priset för illusionen är de som drabbats av den verkliga utvecklingen, som ju har varit allt annat än decentralistisk utan har lett till fördjupad regional kris såväl i skogslänen som på andra håll. Det är riktigt att det finns en frihet i att kunna flytta från en arbetsgivare, men det var inte den friheten som var på tal, utan det var friheten att kunna flytta från en region till en annan, och det är en mer dubbelbottnad frihet. Sedan kan ju denna frihet som Anna-Greta Leijon talar om skapas på två sätt: endera genom insatser i de regioner som är ensidiga och har otillräcklig sysselsättning, eller genom att man frampressar en flyttning från en region till en annan. 1964 års politik byggde ju på denna filosofi. Det är därför jag har ställt den fråga som Anna-Greta Leijon bara till 20 26 har besvarat genom att säga att man nu har en annorlunda syn på detta. O.K. — då vill jag gärna veta: Hur ser man på detta för en kommande regeringsperiod?
Herr talman! Jörn Svensson fortsätter sitt märkliga ideologiskt betingade resonemang. De regionala kriserna fördjupas, säger han, och han målar upp en katastrofteori. I själva verket är det ju så, att vi fick en djup regional kris under 1960-talet med den koncentrationsfilosofi som då dominerade socialdemokratins politik. Nu går utvecklingen i den andra riktningen — inte så snabbt som jag skulle vilja naturligtvis, men den går onekligen i den andra riktningen. Såren från 1960-talet håller på att läkas. Det sker en positiv utveckling i skilda avseenden i skogslänen, också i glesbygden. Vi har fått en växande effekt av det radikalt förbättrade glesbygdsstödet t.ex. Här har regionalpolitiken gett en betydande effekt genom att inte bara bromsa utflyttningen utan också genom att successivt skapa ny industriell sysselsättning i regioner som tidigare har haft ett alltför ensidigt näringsliv. Sluta med dessa katastrofteorier, som inte har någon förankring i verkligheten, Jörn Svensson! Sedan är det ett märkligt fenomen när Jörn Svensson säger att vi i centerpartiet på något sätt skulle spela med och acceptera en koncentration i samhället, att vår strävan mot regional balans bara skulle vara läpparnas bekännelse. Titta på vad centerpartiet har gjort i det här avseendet! Titta på vår envetna kamp för en bättre regional balans i alla avseenden! Men hur är det med vpk:s eget register? Vpk:s krav genom åren på stora spektakulära industrisatsningar innebär ju ingenting annat än en koncentration och en utarmning av glesbygden. Titta noga igenom vpk:s syndaregister under årens lopp! Det är faktiskt inte mycket bättre än vissa andra partiers — partier som hävdar att koncentration är det pris man får betala för välstånd. Jag har ingen anledning att diskutera ett tredje parti med Jörn Svensson, menii rättvisans namn måste man ändå notera att moderaterna i allt väsentligt har anslutit sig till den proposition som mittenregeringen lagt fram. Om de sedan har vissa skrivningar i motioner etc. som fullföljer en mer doktrinär partilinje är inte det någonting som vi bör ta upp till diskussion här, eftersom det är utskottsmajoritetens betänkande och uttalande som är det väsentliga. Och det hedrar moderaterna att de har övergivit sin mer doktrinära inställning i regionalpolitiken och anslutit sig till mittenregeringens progressiva regionalpolitik.

Herr talman! Nu har jag verkligen svårt att tro mina örons vittnesbörd. Nu står Nils Åsling här och säger att regional balans är för honom och hans parti. En situation som tidigare karakteriserats av att vissa regioner varit expansiva, medan andra legat illa till, har ersatts med en situation, där dels de som först låg illa till ligger ännu sämre till, där dels de som varit i tillväxt också ligger illa till. Det skall tydligen vara balans i eländet för att centerpartiet skall kalla det för regional balans. Det var en intressant definition, för det är precis vad jag trott om er när jag varit som argast. Jag tänkte att jag kanske var orättvis, men nu finner jag att kritiken varit fullständigt berättigad. Det är precis det här egendomliga balansresonemanget som jag tycker att man har anledning att reagera mot. Är det stora problem måste det vara stora insatser. Små insatser är för den skull naturligtvis behövliga på sina områden och sina speciella sektorer. Men detta har blivit ett allt större problem, och det är därför vi försöker föra in i resonemanget att själva dimensionerna på insatserna för bekämpande av de regionala kriserna måste både kvantitativt och kvalitativt vara helt annorlunda. Det är ju uppenbart att de hittillsvarande insatserna icke på något sätt vänt utvecklingen. Som jag tidigare sade har de heller inte haft den politiska avsikten att göra det. De har haft den politiska avsikten att vara smörjolja för att underlätta strukturomvandlingen och göra den politiskt smakligare för människorna. Sedan tycker jag kanske att det är dags för Nils Åsling att inte upprepa de ständiga hedersomnämnandena om moderaterna, utan i stället ställa den politiskt väsentliga frågan: Varför har moderaterna i den grad som de gjort anslutit sig till regeringens proposition? Är det kanske därför att de på det sättet väl når sina syften, men i en för deras syften mer taktisk och anständig förpackning.
Herr talman! Vi har ju tidigare lärt känna Jörn Svensson som en dialektikens mästare. Han utövade den konstarten även här, när han talade om att jag vill ha balans i eländet. Jörn Svensson! Om vi tittar oss omkring i det här landet, finner vi att det knappast präglas av något elände. Det är klart att sysselsättningen kunde vara bättre. Vår ambition är att förbättra den. Men vad vi gjort med den regionalpolitik som mittenregeringen har utövat är att vi successivt förbättrat förutsättningarna i de undersysselsatta regionerna. Vi har skapat en bas för den industriella tillväxt som vi nu räknar med skall komma. Jörn Svensson blandar ihop den industriella ekonomiska utvecklingen med arbetet på att få en balans i regionerna och en balans i förutsättningarna för människorna att få arbete. Det är måhända elegant debattekniskt att göra så, men det överensstämmer inte med de verkliga förhållandena. Industrikrisen, lågkonjunkturen och de ekonomiska problemen är en sak, och vi får inte förtröttas i våra ansträngningar att ständigt sträva mot en bättre regional balans, så att vi är bättre rustade när konjunkturerna blir bättre. Jag tycker att Jörn Svensson ändå måste hålla regionalpolitiken räkning för att det här har skett stora positiva insatser, bl.a. genom glesbygdsinsatserna under senare år.

Herr talman! Regeringsförslaget om program för regional utveckling och resurshushållning är ett stort ärende, kanske riksdagens största. Förra gången vi tog ett riksdagsbeslut om de övergripande regionalpolitiska målen var år 1979. Till det yttre påminde betänkandet mycket om dagens. Det var nästan 200 beslutspunkter för riksdagen att ta ställning till och ett stort antal reservationer. Räknar man bort ett trettiotal följdreservationer, som årets betänkande innehåller, skiljer sig inte 1982 års aktstycke särskilt mycket från det förra. Vi har från utskottets sida under de senare åren varit rationella så långt att de regionalpolitiska betänkandena alltid har nr 23. Utskottets vice ordförande nämnde i sitt inlägg att det var ett reservationsrekord som hon hoppades att vi inte skulle slå vid kommande tillfällen. Låt mig för min del säga att jag tar det som ett löfte. För visst är det sextiotal socialdemokratiska reservationer som finns något gnetiga, för att inte säga att en och annan är direkt onödig — detta sagt särskilt mot bakgrund av den betydande samsyn som också har intygats av den kommunistiske företrädaren här i kammaren. Enligt Jörn Svensson är vi förtappade allesammans, i samma förfall. Jörn Svensson sade i sitt ordsvall att vi borde sluta med de vackra fraserna, upphöra med kolonialpolitiken, det industriella förfallet och låta bli stödområdeskineseriet. Ja, det kan bara en frasernas mästare slänga ur sig. De drygt 300 textsidorna påminner också om likheter de båda betänkandena emellan. En annan iakttagbar likhet är att regeringsförslaget detta år i likhet med propositionen från 1979 i allt väsentligt har vunnit utskottets bifall. Skulle riksdagen följa utskottets förslag jämte de tre reservationerna från folkpartiets och centerns ledamöter i utskottet — och mycket talar för att så sker — har regeringens förslag fått riksdagens godkännande i allt väsentligt. Men det är inte bara regeringsförslag och riksdagsmotioner vi har med i bagaget för detta beslut. Regionernas och länsstyrelsernas roll i beredningsarbetet är framträdande. Därtill kommer de otaliga överläggningar, informationer, hearings och inte minst besök på ort och ställe som arbetsmarknadsutskottet gjort i län, kommuner och ute på arbetsplatser. Man kan säga att det har varit en omfattande beredningsomgång, när vi haft att ta ställning till de ca 300 reella förslagen, som skulle sorteras, beredas och skrivas ner. Och under beredningstidens gång har vårt utskottskansli fått göra en utmärkt, för att inte säga uppoffrande, insats för att detta skulle klaras. För det känner vi förtroendemän i utskottet uppskattande tacksamhet. Regionalpolitikens mål och också den medelsarsenal som vi använder har vuxit fram under en tjugoårsperiod under betydande enighet. Dagens aktiva och låt mig säga solidariska regionalpolitik är något som successivt utvecklats under lång tid. 1965 inleddes den s.k. lokaliseringspolitiken. 1967 började länsplaneringen utnyttjas som ett regionernas instrument. 1972 års beslut innebar att portalparagrafen om de tre välfärdsfaktorerna — arbete, service och god miljö — skall vara inom räckhåll för alla människor i vårt land. Vi har 1976 års beslut på hösten, där en socialdemokratisk proposition från sommaren behandlades av en ny majoritet i riksdagen. Även om det skedde betydande justeringar i densamma, var det en utveckling på samma väg. Man kan där tala om att grundlinjerna i den moderna regionalpolitiken lades fast. Och för tre år sedan, i juni 1979, togs på förslag av folkpartiregeringen en reviderad regionalpolitisk plan. Skogslänen och de befolkningsglesa områdena behöver en stimulans för att klara sig på egen hand. De konstant svagare områdena måste gynnas. Människor måste kunna få känna en trygghet var i landet de än bor. Man kan också säga att regionalpolitik är svårt, inte bara därför att nya problem kräver nya lösningar utan också därför att vi inte kan åka ut i världen och hämta en modell färdig att applicera på svenska förhållanden. Om det funnits en framgångsrik regionalpolitik är jag dessutom inte så säker på att den kunde överföras till norrländska eller värmländska förhållanden. Länder som geografiskt sett har betydligt mindre regionalpolitiska bekymmer har inte kommit särskilt långt när det gäller regionalpolitiska metoder. Ändå kan man säga att regionalpolitiken har varit framgångsrik. Tänk bort 20 års regionalpolitik, och det skulle ha sett mycket annorlunda ut. Mycket skulle ha varit sämre och obalansen drastiskt mycket snedare. Från att ca 10 000 personer årligen under 1960-talet flyttade från de svaga till de starkare regionerna har vi fått en vändning. Nu finns det en balanserad utjämning. Låt mig nämna grundskolans utbyggnad under 1960-talet, som blev ett regionalpolitiskt ”stöd” i många glesbygder. Högskolan till Luleå är ett annat uttryck för värdet av en aktiv regionalpolitik. Den statliga utlokaliseringen ägde till största delen rum i början av 1970-talet, och så sent som i år har riksdagen beslutat om en utlokalisering av statlig verksamhet, nu senast till Karlstad. Man räknar med att drygt 20 000 arbetstillfällen inom industri i skogslänen är det antal som kan skrivas på lokaliseringsstödets konto. Och räknar vi in de människor som omfattas av regionalpolitiska åtaganden från 1965 och framåt, ja, då rör det sig kanske om ca 100 000 människor. Nu står vi omigen inför ett stort regionalpolitiskt beslut. Utskottet har yttrat sig över de många förslagen om konstruktion av nya regler. Vi tillstyrker sammanlagt omkring 1,7 miljarder kronor för nästa budgetår. För Norrbotten tillstyrks särskilda sysselsättningsinsatser. Nya industricentra byggs i Gällivare och Sveg. Stödområdet stramas åt för att verkligen ge hjälp åt de svagaste delarna av landet. En av de stora nyheterna i de förslag utskottet haft att behandla var en ny regionalpolitisk stödmetod, nämligen förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna i de nordligaste kommunerna för att på så sätt få i gång ekonomi och näringsliv. Denna metod har rönt uppmärksamhet och diskuterats, och vi tror att det är en väl lämpad metod. Den är genrell till sin karaktär, och den ger stöd just till den motor i ekonomin som vi måste satsa på för att säkra jobben. En annan viktig nyhet i förslaget är den decentralisering till regional nivå som föreslås. Handläggningen av lokaliseringsstödet kommer i fortsättningen att i ökad utsträckning kunna ske nära de människor som berörs. För beslut av länsstyrelse finns en gräns angiven på 7 milj.kr. och för beslut av AMS en gräns om 20 milj.kr. Regionalpolitiken anpassas och utvecklas, och den tioåriga målsättningen att ge landets alla delar rimlig tillgång på jobb, social trygghet och god miljö ligger fast. 1979 års beslut präglades av många framstötar från denna kammare om att det regionalpolitiska området skulle göras större. Som väl var avvisade kammaren alla sådana propåer. Och det vi nu har uppnått en betydande enighet omkring är att stödområdets ytterkant måste hållas tillbaka för att de svagaste områdena skall kunna få ett förstärkt stöd. Det är därför som vi tillbakavisar socialdemokraternas förslag om ett s.k. D-område. Skulle en sådan grå zon dras upp menar vi att det relativt sett försämrar för nordlänen, för det inre av Bergslagen, för Värmland och för delar av Dalsland. Man kan inte lägga ut en sådan zon utan att allvarligt försvåra för de kommuner och landsdelar som bäst skulle behöva det aktiva stödet. Som utskottets talesman har jag av tidsskäl endast att kommentera ett antal av de särmeningar som finns i betänkandet. Utskottskamrater kommer senare att ta upp olika avsnitt i betänkandet, så den samlade debatten kommer att sträcka sig över alla områden. Jag skall, herr talman, ändock nämna några områden. Socialdemokraterna reserverar sig för att det i skogslänen skall utvecklas ett antal större ”väl differentierade arbetsmarknader”. Även utskottsmajoriteten ser behovet av sådana arbetsmarknader, men vi menar att det får ankomma på dem som har ansvaret för regionalpolitiken att i varje län göra de prioriteringar som behövs för att nå detta. Vi menar också att utvecklingsförutsättningarna i de här regionerna, t.ex. i Gävle, Borlänge, Falun och Karlstad, är så pass goda att de resurser vi har i ett svårt ekonomiskt läge måste sättas av för de regionalpolitiska insatserna i regioner som har ett klart sämre läge. Oenighet råder vidare mellan utskottsmajoriteten och socialdemokraterna när det gäller förutsättningarna för regionalpolitiken, dels i fråga om beskrivningen av de problem som skall lösas, dels när det gäller den bas för en framgångsrik regionalpolitik som den nuvarande ekonomiska politiken ger. När det gäller problembeskrivningen menar socialdemokraterna att de delar av landet som omfattas av de regionalpolitiska insatserna fått en kraftigt försämrad utveckling efter regeringsskiftet 1976. Visst kan man peka på att det skett en försämring av arbetsmarknaden de senaste åren i stödområdeslänen, men viktigare är att försämringarna i dessa områden är mindre än i riket för övrigt. Befolkningsutveckling och befolkningsomflyttningar tyder fortfarande på att den förbättrade regionala balansen från början av 1970-talet har kunnat upprätthållas även i slutet av decenniet och i början av 1980-talet, trots att påfrestningarna på ekonomin nu är så mycket större än då. När det gäller den ekonomiska politik som vi nu för råder också delade meningar, men den debatten återkommer vi till om ett par dagar då kompletteringspropositionen skall diskuteras. Jag vill bara konstatera att den politik som förs syftar till att bl.a. få i gång industrin igen. Expansion inom industrin är en grundförutsättning för att vi skall kunna föra en framgångsrik regionalpolitik. När det gäller medelsarsenalens utformning kan man inte uppleva socialdemokraternas alternativ som förmer än regeringsförslaget. Socialdemokraterna föreslår litet större bidrag här och där och markerar därmed oppositionspartiets möjlighet att se litet lättare på de ekonomiska följderna av vad man föreslår, men de socialdemokratiska förslagen på stödmedelssidan innebär inte en radikalt annorlunda regionalpolitik. De är snarare, liksom utskottsmajoritetens, steg i en gradvis utveckling av regionalpolitiken. Ändå kan man iaktta en skillnad mellan socialdemokraternas och regeringspartiernas regionalpolitik som är betydelsefull. Vi förordar en gradvis utökning av de generella medlen — de som skall göra förutsättningarna mer lika mellan olika delar av landet. Socialdemokraterna vill i stället fullfölja sina traditioner att reglera och detaljstyra. De vill införa etableringskontroll, en åtgärd som i nuvarande svåra läge inom industrin borde te sig tvivelaktig även för den som av tradition vill reglera så mycket som möjligt. Jag nämnde som en av nyheterna bland de förslag som vi nu diskuterar sänkningen av arbetsgivaravgiften. Detta är det första steget i en gradvis utveckling av denna typ av medel. De mest utsatta delarna av landet, dvs. malmfälten i Norrbotten, prioriteras. Förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgiften med 10 procentenheter kommer att vara ett viktigt inslag bland de åtgärder som måste vidtas för att hålla sysselsättningen uppe i de delarna av landet. Socialdemokraterna fullföljer sin vana att vilja reglera och vill i stället ha en återbäring av inbetalda arbetsgivaravgifter, något som blir administrativt betydligt besvärligare än vårt förslag och som visserligen premierar företag som ökar sysselsättningen, men bestraffar dem som minskar den. Detta är orimligt i ett område där nästan alla företag tillhör den senare kategorin. Moderaterna stöder regeringspartiernas förslag om sänkning av arbetsgivaravgifterna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala men vill därutöver sänka, dock något lägre, i resten av stödområde A. De vill ha en ytterligare något lägre sänkning i stödområde B. I stället vill de dra in på resurserna för de selektiva åtgärderna, dvs. lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån. Det är enligt folkpartiets och centerns mening inte möjligt f. n. Näringslivet är i de sämst ställda delarna så svagt att många företag inte tillräckligt snabbt kommer att kunna tillgodogöra sig nedsättningarna av arbetsgivaravgifterna, så att de kan expandera och öka sysselsättningen. Lokaliseringsbidrag och lån är fortfarande nödvändiga, och insatser bör göras på både regional och central nivå. Till de viktigaste insatserna när det gäller att ge näringslivet så lika utvecklingsförutsättningar som möjligt i olika delar av landet hör transportstödet. De ökade insatser av generella medel som utskottsmajoriteten förordar fullföljs med att vi föreslår förbättringar av transportstödet. Vi föreslår dels en utökning i fråga om stödberättigade transporter, dels en höjning av transportstödet på längre transportavstånd i stödzonerna 3, 4 och 5. Utskottet bifaller i det här sammanhanget fler motionsyrkanden, bl.a. socialdemokratiska. Den fråga i regionalpolitiken som varit av störst allmänintresse är stödområdesindelningen. Under årens lopp växte stödområdena gradvis till, så att en allt större del av landet blev stödområde. F.n. finns ca tre fjärdedelar av ytan inom stödområdet medan en dryg fjärdedel av befolkningen finns i samma område. Nu görs en kraftig prioritering av de delar av landet som har de svåraste regionalpolitiska problemen. Det innebär istort sett att stödområdena 1, 2 och 3 tas bort. Vi får tre stödområden A,B och C —- med de förmånligaste stödmöjligheterna i stödområde A. I huvudsak motsvarar de stödmöjligheter som finns i områdena A, B och C de som finns i nuvarande 6, 5 och 4. Utskottet har godtagit regeringens förslag till stödområdesindelning med det tillägget att kommunerna Söderhamn, Arvika, Säffle och Åmål bör ingå i stödområde C. Om detta är alla partier i utskottet överens, vilket innebär att vi lika enigt avfärdar den socialdemokratiska partimotionen, som beträffande dessa kommuner hade föreslagit betydligt sämre villkor än propositionen. Vidare avvisar utskottsmajoriteten det särskilda stödområdet D som socialdemokraterna velat lägga ut som något slags grå zon. Det innebär inte att vi förnekar att det finns enstaka kommuner i det området som har eller kan få problem. Därför har utskottsmajoriteten föreslagit — med modifiering av regeringens förslag — ett särskilt stöd utanför stödområdena. Regeringen bör kunna ange kommuner med betydande utvecklingsproblem, i vilka länsstyrelser och AMS kan få ge bidrag till investeringar. Propositionen hade föreslagit bidrag upp till 20 96. Utskottet föreslår att en högre bidragsandel i vissa fall skall få ges, nämligen upp till 30 96. Vi avser då vissa kommuner med betydande utvecklingsproblem inom främst län som f. n. helt eller till viss del ingår i stödområde. Erinras kan att det socialdemokratiska förslaget i fråga om stödområde D endast skulle medge bidrag upp till 25 96. Vi föreslår alltså att länsstyrelser och AMS skall kunna gå upp till 30 26 i de kommuner där det behövs. Självfallet kan regeringen i enskilda fall i egna beslut lämna ett högre stöd. Det förslaget från utskottets sida innebär att mittenmotionen 2350 av Johan Olsson och Karl Erik Eriksson m.fl. i denna del tillstyrks. I fråga om anslaget till lokaliseringsbidrag under nästa budgetår har moderaterna gått sin egen väg, vilket lett till socialdemokratisk majoritetsskrivning i det avsnittet. Utskottsmajoriteten förordar 425 milj.kr. mot av regeringen begärda knappt 319 milj.kr. Moderata samlingspartiet har reserverat sig för 100 milj.kr. Det senare förslaget skulle enligt vår mening leda till att allt centralt arbete med lokaliseringsfrågorna skulle behöva avvecklas, vilket vi från regeringspartiernas sida tror skulle vara mycket olyckligt. Socialdemokraternas förslag ser vi som ett överbud, som vi inte heller kan stödja. Osäkerheten om den framtida utvecklingen är självfallet av stor betydelse. Länsplaneringen antyder att nuvarande förbättrade regionala balans kommer att bestå, medan långtidsutredningen varnar för risk för ökad regional obalans. Företagens investeringar ändrar karaktär — de minskar i fråga om byggnader och maskiner, de ökar när det gäller produktutveckling och liknande. Frågan är mot den här bakgrunden om vår selektiva medelsarsenal är rätt utformad. Vi har under resans gång lärt oss en hel del. Vi har gjort anpassningar, regler har justerats, områdesgränser flyttats. Vidare hänger den regionalpolitiska bilden nära samman med den allmänna ekonomiska situationen. Vi måste också fråga om avvägningen mellan generella och selektiva medel långsiktigt är den bästa, men också vilken roll transportstödet skall ha i den framtida regionalpolitiken. Slutligen måste vi fråga hur mycket pengar som under kommande ramperiod, den som börjar budgetåret 1984/85, skall sättas av för regionalpolitiken. Dessa frågor har bl.a. tillsammans motiverat att vi föreslår att riksdagen skall hemställa hos regeringen om en utredning om den framtida regionalpolitikens omfattning och inriktning. Till dess en sådan översyn ger svar på de frågorna utgör utskottsmajoritetens förslag en god grund för en fortsatt aktiv regionalpolitik med redan nu viktiga inslag av förnyelse. Dagens förslag till beslut markerar vaktslåendet om de konstant svaga regionerna. Samhället står inte stilla. Vi blir inte färdiga — blir det kanske aldrig. Vi måste ständigt utvärdera reformer och pröva för att få veta vad som gått bra och vad som gått snett.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
Herr talman! Elver Jonsson sade i sitt inlägg ungefär så här: Visst har det under senare tid skett en ökning av arbetslösheten i skogslänen, men det viktiga är att försämringen i skogslänen är mindre än i andra delar av landet. Detta påminner mig om den attityd vi från arbetsmarknadsutskottet mötte när vi förra sommaren var på besök i Storbritannien. I Skottland mötte vi precis samma argument, Elver Jonsson. Vi träffade en arbetsgivare som sade: Här i Skottland är det inte så farligt — arbetslösheten växer mycket snabbare i England. Och visst växte den snabbare i England. Där var den 12 90. Men arbetslösheten i Skottland var mellan 14 och 15 96. Man startade projekt för s.k. långtidsarbetslösa. Tredje generationens arbetslösa ungdomar skulle man göra särskilda insatser för. Elver Jonssons tal andas precis samma tillförsikt. Det är visserligen dåligt där uppe, men relativt sett har arbetslösheten ökat mer i andra delar av landet. Många unga flickor i Norrbotten söker jobb inom sjukvården där. De får inget jobb. Och jag kan försäkra Elver Jonsson att de blir inte tröstade av att höra att på sjukhusen i Stockholmsområdet har de heller ingen chans — där krävs det numera flera års yrkeserfarenhet. Regionalpolitiken är väsentlig, men den kan bara fungera om vi har en allmän sysselsättningspolitik, en ekonomisk politik som sätter sysselsättningen främst. Det gör den tyvärr inte i dag. Vi är därför mycket oroliga för de stora svårigheter som väntar i de områden som man nu från centerpartiet och folkpartiet säger sig vilja värna så mycket om. Repliktiden är knapp; jag kan inte ta upp allt som Elver Jonsson sade, och många andra socialdemokratiska talare står på talarlistan. Jag skall bara säga några ord om de robusta, väl differentierade arbetsmarknaderna. Elver Jonsson håller med om att sådana behövs också i skogslänen men säger att det måste vara de regionala myndigheternas sak att i de enskilda fallen göra de prioriteringar och satsningar som behövs. Men det räcker inte för att få fram de starka arbetsmarknader i skogslänen som vi behöver om de också i framtiden skall kunna stå emot strukturförändringarna. Därför säger vi i vår motion och reservation att här behövs speciella insatser. Det behövs t.ex. att investeringsfondmedel används för att sätta i gång verksamhet, om vi skall få dessa starka arbetsmarknader.

Herr talman! Jag skall be att till Elver Jonsson få ställa två frågor liknande dem som Anna-Greta Leijon ställde. Kring 1970 fanns det betydligt fler kvarstående arbetslösa än det fanns lediga platser i Norrbotten. Situationen var däremot den motsatta i Malmöhus län. Det påverkade naturligtvis riksgenomsnittet så att det visade relativt gynnsamma arbetslöshetssiffror. I dag är antalet sökande arbetslösa perledig plats, räknat på befolkningen i åldrarna 16-64 år, i Norrbotten 11,6 och i Malmöhus län 9,4. Båda siffrorna är mycket höga — riksgenomsnittet ligger på 5,6.

Då vill jag fråga Elver Jonsson: Tror Elver Jonsson på allvar att det är ett mått på regional balans? I så fall har han fullständigt missuppfattat den statistiska bildens innebörd. En annan, litet enklare fråga. Om vi nu kan konstatera att de regionala kriserna under 1970-talet har spritt sig till fler och fler regioner och regeringen samtidigt i den föreliggande propositionen vill genomföra en åtstramning av det antal regioner i området som kan komma i åtnjutande av olika stödåtgärder, hur får Elver Jonsson det till att det skulle leda till större regional balans eller ens en mindre obalans? Är det rent av så att ert balansbegrepp bara består i statistiska fiktioner som saknar anknytning till verkligheten?
Herr talman! Det enklaste och sammanfattande måttet på läget långsiktigt på arbetsmarknaden är förvärvsfrekvensen. Här har det skett betydande förbättringar under det senaste decenniet. I Norrbotten har vi en ökning för kvinnorna från knappa 55 20 förvärvsverksamma 1975 till nära 64 90 år 1981. Det är ett exempel på vad en aktiv regionalpolitik kan betyda för arbete och sysselsättning, inte minst för kvinnorna som har haft en låg förvärvsverksamhet över hela landet. Jag tycker att Anna-Greta Leijon gör en feltolkning, när hon försöker göra sak av mitt påstående att svårigheterna varit att få en uppbromsning av den kraftiga utflyttning som ägde rum under 1970-talet. Där har det nu skett en klar förbättring. Den har kunnat åstadkommas i enighet, så jag är litet överraskad över att Anna-Greta Leijon påtalar saken med denna polemiska udd. Symtomatiskt är att Anna-Greta Leijon raskt skuttar över till Skottland för att göra jämförelser, som skulle kunna måla det hela i en gräll färg. Inom regionalpolitiken återstår ändå att nå fram till det som vi tror är höjden av vår förmåga när det gäller regionalpolitiskt arbete. Men vi har kommit en god bit på väg. Det har skett i betydande enighet. Vi är beredda att gå vidare. Anna-Greta Leijon påstår att de många unga i Norrbotten som saknar arbete inte är tröstade av att det har blivit en litet måttligare försämring där än i de starkare regionerna. Det är naturligtvis riktigt. Men det finns anledning framhålla att vi även har gjort insatser för att stärka situationen där. satsningen på utbildning för de unga samt yrkesintroduktionen, som f. ö. socialdemokraterna har bekämpat och fortfarande går emot. Även andra typer av ungdomsgarantier har beslutats i denna kammare. Det är bitar iett mycket bestämt mönster för att förbättra arbetsmarknadssituationen för de unga också i Norrbotten. Att de robusta arbetsmarknaderna behövs är vi väl överens om. Vad vi vänder oss emot när det gäller det socialdemokratiska förslaget är att man inte särskilt skall lyfta upp stora starka områden på de svagare kommunernas bekostnad.
Herr talman! Vårt förslag innebär inte heller att vi lyfter upp starka orter på bekostnad av de svaga. Jag gjorde nog inte en feltolkning, Elver Jonsson. Elver Jonsson uttryckte en viss belåtenhet och sade att arbetslösheten i skogslänen visserligen har ökat men inte lika mycket som i andra delar av landet. Men det är ingenting att söka tröst i. Det har inte blivit bättre i skogslänen. Det har blivit sämre där också. Sysselsättningen har minskat över hela landet. Elver Jonsson talade om hur viktigt det är att förvärvsfrekvensen i skogslänen har ökat. Jag kan hålla med om att det är någonting att sträva efter. Det är ett tecken på obalansen i landet att förvärvsfrekvensen för kvinnor är låg i vissa områden. Men vad borde Elver Jonssons kunskap på detta område leda till? Jo, herr talman, en mycket djup oro över den situation och den utveckling som vi har just nu. Vad som har hänt under de senaste sju månaderna är att vi åter börjar få en minskning av sysselsättningen och en dold arbetslöshet — kvinnor som inte längre tillhör arbetskraften men som i själva verket vill ha ett arbete. Det är mycket möjligt att vi kan dölja de verkliga arbetslöshetstalen genom att man i skogslänen misströstar mer och mer om att den politik som nu förs kommer att ge människorna där en chans till arbete. I realiteten ger detta inte någon förbättring för människorna. Det finns all anledning att observera förvärvsfrekvenstal och sysselsättningstal. Gör man det nu, Elver Jonsson, får man en mycket oroande bild om vad som håller på att hända. Skogslänen och människorna där behöver vårt stöd. Vi har gjort den bedömningen från socialdemokratiskt håll att skogslänen måste ses som en helhet. Det är viktigt att det också där finns robusta arbetsmarknader, och det håller Elver Jonsson med om. Frågan är då: Varför vill Elver Jonsson inte skapa förutsättningar för att utveckla också de robusta arbetsmarknaderna?